Herr ålderspresident! Det första jobbet är det allra viktigaste jobbet. Det är det första jobbet som kan ge ett andra och ett tredje jobb. Det är det första jobbet som ger herr ålderspresident, mig och alla andra en möjlighet att kliva in på arbetsmarknaden och få en chans att visa vad vi går för. Det är en extra utmaning med ett första jobb, när man är ung och kanske saknar erfarenhet, att konkurrera med någon som varit på arbetsmarknaden bra mycket längre, men det är så otroligt viktigt att ta det där första klivet in.För ett litet tag sedan träffade jag en kille som heter Niklas och bor i Göteborg. Han hade fått det där första viktiga jobbet. Han hade tagit klivet in och fått chansen. Trots en lite strulig bakgrund där skolan inte hade gått som på räls hade han fått chansen. Han hade mött en arbetsgivare som frågade vad han kunde och ville snarare än hur hans bakgrund och gymnasiebetyg såg ut. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT NäringspolitikJag tycker att det här är viktigt. Vi kommer i dag att debattera mer kring de allmänna villkoren för företagsamhet och det politiska ansvar vi har för att lägga grunden för fler jobb och växande företag. Men jag tycker också att det är viktigt att poängtera att bakom detta handlar det om personer som Niklas som får en chans att visa vad de går för och komma in på arbetsmarknaden.I hans exempel och i exemplet med besöksnäringen är det också väldigt tydligt kopplat till politiken, där ord och handling behöver gå ihop. Det vill säga, när vi talar om viktiga näringar likt besöksnäringen, när vi talar om ungas möjligheter att kunna få ett arbete, då hänger det ihop med politiska reformer. Där är mitt tydliga besked att vi vill fortsätta att underlätta för den viktiga besöksnäringen och för människor som Niklas.Den senaste tiden har vi, herr ålderspresident, sett ett antal stora varsel. Det är viktigt att de människor som drabbas av dessa varsel får ett snabbt stöd till omställning. Men jag tycker också att det är en väckarklocka just på temat företagsamhet och konkurrenskraft. Det handlar om att vi i riksdagens näringsutskott måste stanna upp och fundera kring de lite större utmaningarna för Sverige som kommer till exempel med den typ av varsel som vi har sett på företag som Ericsson och Sony.Man kan konstatera att Sverige historiskt har byggt sitt välstånd på handel och öppenhet. I dag kan vi dock se en alltmer hårdnande konkurrens. Det är fortsatt, menar jag, rätt med handel och öppenhet, men med det kommer i dag en helt annan utsatthet än vad vi har sett tidigare, där problem i andra länder slår rakt in i den svenska ekonomin.Vi kan också se att det finns ett fortsatt behov i Sverige av att skapa fler arbeten. De senaste åtta åren har långt över 300 000 nya arbeten kommit till, mycket tack vare en väldigt aktiv företags och arbetslinje från Alliansen. Vi ska också vara tydliga med att det är otillräckligt. Politiskt behöver vi göra mer för att lägga grunden för att fler människor ska kunna få ett arbete.Jag tycker också att man kan blicka ut och se att det i Sverige skapas väldigt många nya företag. Det ansöks om väldigt mycket patent. I undersökningar som tittar på områden som entreprenörskap och innovation brukar Sverige falla ut väldigt väl. Det är positivt, men vi kan också konstatera att vi som land har problem med att många av de företag som skapas inte växer till som de borde kunna göra. Där har vi politiskt sett mer att fundera på.Jag tycker också att vi ska konstatera att vi har ett antal stora företag i Sverige som gynnar oss och ger oss stora fördelar. Samtidigt är vi väldigt beroende av dem under överskådlig tid.Min slutsats, herr ålderspresident, är att vi måste värna handel och öppenhet. Min slutsats när det gäller de här stora utmaningarna är att vi måste arbeta för ett bra företagsklimat, för det är A och O för att klara den här typen av konkurrens.

En del av den här agendan för mitt parti och kollegerna i Alliansen ser vi tydliga avtryck i i det vi har att debattera i dag när det handlar om områden som främjande av företag, regelförenkling, turism, kreativa näringar och sjöfart.Mot Alliansens partier står en väldigt passiv regering.

Knappt sex månader senare väljer man att överge detta mål, som har tjänat Sverige väl under 18 års tid.Herr ålderspresident! Ska vi kunna lägga en grund för fler jobb och växande företag och kunna ta oss an de stora utmaningar som Sverige kommer att möta under kommande decennier, då måste vi ha en politik och en regering där tanke, ord och handling hänger ihop. Det gör det med Alliansens förslag, och jag kan konstatera att det gör det inte med regeringen. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT NäringspolitikI detta anförande instämde Hans Rothenberg och Helena Lindahl .

Herr ålderspresident! I dag debatterar vi näringsutskottets betänkande nr 10 Näringspolitik, Herr ålderspresident! Sverige är ett industriland, och det vill jag tala om i dag - Industrilandet Sverige. Sverige har en lång tradition av framgångsrik industri som byggt upp Sverige och den välfärd vi i dag alla tar för given. Tillsammans med våra naturtillgångar av mineraler, vatten och skog är industrin själva motorn i Sveriges tillväxt och välstånd.Svensk industri står för hela 18 procent av Sveriges bnp och sysselsätter i dag runt 650 000 personer. Och till dessa jobb beräknas att det tillkommer ytterligare ungefär två arbetstillfällen på varje industrijobb i olika former av service till industrin.När den förre statsministern - till synes raljant - hävdade att industrijobben i Sverige är borta på World Economic Forum i Davos var det många som tolkade det som att han dömde ut svensk industri. Det var i alla fall ett mycket märkligt uttalande från den statsminister som kommer att gå till historien som den som lämnade våra gränser på vid gavel för lågutbildad arbetskraft från hela världen och som lade huvudfokus på sina jobbskapande reformer för hamburgerkedjor.Herr ålderspresident! Under 1900-talet växte några av världens största industriföretag upp. Det var Aga, Asea, Astra, Esab, Electrolux, Gambro, Pharmacia, Scania och Volvo PV - för att nämna några. Det här är företag som är sammankopplade med fantastiska svenska uppfinningar och patent, men gemensamt för dessa företag är att de numera har sålts ut. Bland dessa företag och även bland företag som fortfarande är i svensk ägo har vi under lång tid sett hur hela eller delar av produktionen flyttats till låglöneländer för att endast behålla forskning och utveckling i Sverige. Men på denna front finns stora orosmoln eftersom även FoU-miljöerna är utsatta för global konkurrens. Till saken kan nämnas att bara Kina i dag avsätter mer resurser till forskning och utveckling än hela EU och att man häromåret mönstrade på hela 6 miljoner studenter till landets universitet och högskolor.Telekomföretaget Ericsson varslade senast häromveckan över 2 000 personer om uppsägning samtidigt som man aviserade att 850 konsulttjänster ska bort. Detta följer tyvärr en mycket olycklig trend. Nyligen rapporterade flera medier om hur 163 000 industrijobb försvunnit från Sverige bara sedan år 2000. Det hade faktiskt kunnat vara ännu värre.

Lösningen är inte att fylla upp tomma lägenheter med nyanlända flyktingar. Det kommer om något att späda på de enorma svårigheter dessa orter står inför med en accelererande arbetslöshet. Vi måste helt enkelt se till att sluta blöda industrijobb. Med rätt politik är jag övertygad om att svensk industri åter kan växa sig stark och bli internationellt konkurrenskraftig. En industriell renässans - om jag tillåts ordvalet.Industrilandet Sverige mår i dag inte bra! Detta måste vi ändra på om vi vill ta ansvar för kommande generationer. I andra länder, såsom USA och England, talar man i dag om reshoring - alltså motsatsen till outsourcing - där man ser en trend att företag som tidigare gjort sina investeringar i andra länder flyttar hem delar av sin verksamhet.Ska Sverige vara med på banan behövs krafttag med en lång rad tydliga reformer. Tyskland och England är två exempel på länder där man implementerat nationella industristrategier för att kunna bli konkurrenskraftiga på den globala marknaden.Med anledning av vad jag har talat om och de möjligheter som finns har Sverigedemokraterna inlett ett omfattande arbete där rejäla resurser inom partiet har avsatts just för att fördjupa vår politik för svensk industri. Vi tittar brett och förutsättningslöst på en lång rad områden där vi vänder på många stenar och knuffar på en och annan helig ko.Vi tittar som sagt brett. Vi tittar på den högre utbildningen, kapitalförsörjning, skatterna, infrastrukturen, energipolitiken, forskningspolitiken och handelspolitiken, för att nämna några områden. Vi kommer att presentera en rad förslag inte minst i samband med vårbudgetpropositionen.Herr ålderspresident! En helt central del i industripolitiken är en fungerande infrastruktur. Svensk basindustri har en stor konkurrensnackdel i och med de fysiska avstånden till världsmarknaden. Det gäller inte minst skogs och gruvnäringen men också annan industri som finns eller skulle kunna uppstå i Sveriges mer svårtillgängliga landsändar.Det finns en rad beredda infrastrukturprojekt som sannolikt skulle bli mycket lönsamma men som av olika skäl inte blir av. Malmbanan är ett exempel. Utöver på bristerna i järnvägsnäten finns svaveldirektivet, som försvårar och gör det ännu dyrare för svenska företag att få ut sina varor sjövägen. Dessutom vill flera partier införa vägslitageavgift för godstransport på väg, vilket obönhörligen kommer att försämra konkurrenskraften för några av Sveriges viktigaste näringar. Det duger inte.På senare år har it-infrastruktur och bredbandsutbyggnad diskuterats. De är självfallet viktiga frågor. Men sedan årtionden har Sverige försummat underhåll och investeringar i både tåg och väginfrastruktur. Under glansdagarna på 50 och 60-talen, när investeringarna var som störst på området, spenderade Sverige mellan 2 och 2 1⁄2 procent av bruttonationalprodukten på kommunikationer, men de har sedan dess mer än halverats. Kanske är detta ett område som passar väl för breda parlamentariska förhandlingar och överenskommelser, precis som regeringen nu valt att arbeta med energipolitiken. Att öka ambitionerna för infrastrukturen är att ta långsiktigt ansvar för landet.Herr ålderspresident! Just kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna vi står inför för att tillgodose svensk industri. För att få ungdomar att välja tekniska och naturvetenskapliga ämnen krävs sannolikt ett batteri av åtgärder. Sverigedemokraterna har redan lagt förslag om förstärkningar gällande studievägledning, vilket i sig är viktigt, men kanske krävs också en tydligare styrning av utbildningarna på framför allt högskolenivå kopplat till tydligare incitamentsstrukturer. Enligt en rapport från riksdagens utredningstjänst som vi låtit beställa kan vi komma att sakna 60 000 industriutbildade på gymnasial nivå och 65 000 gymnasieingenjörer år 2035. Dessa siffror representerar i sammanhanget bristen efter att man tagit hänsyn till att många av dagens jobb kommer att ersättas med personer med eftergymnasial utbildning. För den som lättsinnigt tror att man kan trolla fram några tiotusen utbildningsplatser på högskolenivå och problemet därmed är löst är detta tänkvärt.Därför är det mycket glädjande att samtliga gymnasieskolor som erbjuder teknikprogrammet från och med i höst också kan erbjuda ett fjärde tekniskt år som leder till gymnasieingenjörsexamen.Herr ålderspresident! Jag har redan dragit över tiden lite grann, men jag ska ändå avsluta med lite om vår regering.I valrörelsen gav Socialdemokraterna löfte om en industrikansler, och det kan ju få en att dra lite lätt på smilbanden. Det är naturligtvis svårt att kritisera detta innan det har sjösatts, men tyvärr framstår det mest som plakatpolitik. Givetvis hoppas jag att jag har fel och att det kommer ut någonting positivt i andra ändan.Statsminister Stefan Löfven har nu också tillsatt det så kallade Innovationsrådet, vilket väl får sägas vara en åtgärd lite på samma tema.

Herr ålderspresident! Jag talade i mitt anförande om vikten av det första jobbet, chansen som vi som unga människor ska få att ta det viktiga klivet in. Man kanske aldrig tidigare har jobbat och saknar erfarenhet. Man kanske konkurrerar med någon som har jobbat på en arbetsplats i fem eller tio år. Det är det som gör att man kan få en pinne i cv:t.Det här är utomordentligt viktigt. Vi talar ofta om ungas möjligheter och om ungdomsarbetslöshet. Vi möter det med olika reformer: RUT, ROT, sänkt skatt på att anställa unga och sänkt matmoms på restauranger, för att ge några exempel.Då kan man titta på Josef Franssons egen valkrets, Skaraborg. Där finns det väldigt många unga människor som jobbar till exempel på Commerce i Skövde, på McDonalds, på Julas centrallager i Skara och i butiker, på lager och på andra arbetsplatser. Det är likadant inom försvaret i Skövde och på viktiga jobb inom äldreomsorg eller förskola. Det är dem en höjd skatt på att anställa unga tydligt slår mot.
Herr ålderspresident! Till att börja med: De första jobben är jätteviktiga. Men vi har valt en annan väg.Vi såg under den förra mandatperioden och mandatperioden före den, när den förra regeringen hade sitt maktinnehav, att reformerna som man gjorde med halverade sociala avgifter för unga inte hade riktigt den effekt som man hade önskat. Det blev en väldigt dyr reform.Det blir självklart dyrare för företagarna att anställa unga om man gör det dyrare att anställa unga. Det säger sig självt. Men vi har valt en annan väg och i stället satsat på lärlingssystem, en helt ny anställningsform där man som nybakad student från gymnasiet kanske kan komma in och få jobb. Och då är det befriat från arbetsgivaravgifter till 100 procent. Man har en lite lägre lön, men man får ett utbildningsmoment i arbetet. Det är den vägen vi har valt att gå, för den tror vi ger mer.Den väg som den förra regeringen valde kostade enligt experterna ungefär 1 1⁄2 miljon kronor per jobb och år.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT NäringspolitikVi behöver göra väsentligt mer för att ställa om det svenska näringslivet och samhället till ett annat sätt att arbeta på än i dag. Men det handlar också om vad vi politiskt med olika verktyg gör för att underlätta. När vi talar om de här visionerna, idéerna om att fler unga ska få chansen på arbetsmarknaden, handlar det om konkret politik.Då kan jag konstatera att Sverigedemokraterna vill höja skatten på att anställa unga. De vill göra det dyrare och svårare för unga människor på Jula i Skara, på Commerce i Skövde, inom försvaret i Skövde. Det är där det tydligt slår mot ungas möjligheter att få ett arbete när de är 18, 19, 20 år och ska konkurrera utan erfarenhet med någon som har arbetat tidigare.Jag tycker att exemplet besöksnäringen är ganska intressant. Det har gjorts undersökningar där man har tittat på andelen unga och utrikes födda som jobbar i den branschen i relation till andra. Då kan man konstatera att inom besöksnäringen, som ju är hotell, restauranger, skidanläggningar och en massa andra saker, är bortåt en tredjedel av dem som arbetar unga under 25, medan det är 10 procent på arbetsmarknaden i övrigt.Vi kan konstatera att 60 procent av de företag som finns inom besöksnäringen drivs av människor med utländsk bakgrund. Jag skulle vilja hävda att det är den bransch som tydligast hjälper till att få in unga människor och människor med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden. Det är därför jag ser med oro på att Sverigedemokraterna så tydligt slår mot en sådan viktig bransch som hjälper många unga människor in till det första, viktiga jobbet som kan vara klivet in på arbetsmarknaden, till en egen inkomst och till en vidare karriär.
Herr ålderspresident! Lars Hjälmered misstar sig lite. Han lyfter ut enVi har en i mitt tycke mycket offensiv politik för att skapa arbetstillfällen, inte bara för unga utan generellt. Då har vi riktat in oss på små och medelstora företag, där fyra av fem nya jobb bildas i dag. Det är också där vi har riktat in fokus.Industriföretagarna och de andra företagarna är viktiga. Det är trots allt de som är grunden för vår välfärd. Någonstans där är det man måste sätta fokus - egentligen på små och medelstora företag generellt. Det är den vägen vi har valt.Vi har valt att införa det vi kallar ett arbetsgivaravdrag, det vill säga att man får dra av en rejäl peng för de första tio anställda. Vi har också valt att sänka sjuklönekostnaderna, även där för de första tio anställda. Det är ganska rejält. Det tror vi är en kraftfull reform för jobb och tillväxt. De företag som är små i dag ska ju förhoppningsvis bli stora i framtiden.Jag tycker alltså att Lars Hjälmered gör fel när han lyfter ut ett enda förslag och inte tittar på helheten.

Herr ålderspresident! Alla som lyssnar!Tyvärr har vi också den senaste tiden fått känna av de negativa konsekvenserna av den globala konkurrensen. Ett av kommunens största företag, Element Six, har varslat ungefär 180 personer, då de ska flytta verksamheten till Irland och Sydafrika. Det kanske inte låter så mycket, men för en kommun med 6 800 invånare är det mer än kännbart.Jag skulle vilja ta ett annat exempel. Låt oss anpassa samma procentuella siffra till Stockholms kommun. Det skulle innebära 26 000 personer. Jag lovar er att det skulle väcka lite mer uppmärksamhet än de 180 personerna i Robertsfors.Skogen, malmen och stålet är grundfundament i Sveriges ekonomi. Det tror jag att vi kan vara överens om. De står för en stor del av sysselsättningen i Sverige. Visste ni att ungefär 400 000 svenskar är direkt eller indirekt beroende av basindustrin? Dessutom står basindustrin för nästan 30 procent av Sveriges exportintäkter.Möjligheten att sälja varor till konkurrenskraftiga priser på världsmarknaden är nödvändig för svensk basindustri. En av de viktigaste förutsättningarna är därför säker tillgång till el till konkurrenskraftiga priser. En annan viktig aspekt är fungerande transporter. Störningar och trängsel i järnvägssystemet illustrerar man i medierna ofta med en försenad och frustrerad tågresenär i någon storstad. Det här perspektivet är inte oviktigt, men det är sällan vi hör något om konsekvenserna för godstrafiken. Godset har inget ansikte och ingen röst. Därför är det viktigt att man bygger rationella godsstråk som underlättar för våra företag att komma ut i världen. Ett naturligt godsstråk kan vara Norrbotniabanan, Botniabanan och Bergslagsbanan till Göteborgs hamn. Herr ålderspresident! Det finns ett annat orosmoment när det gäller transporter, och det är kilometerskatt på lastbil, en skatt på avstånd. Det hörde vi inte minst i går, då vi i utskottet hade besök från Jernkontoret och Svemin, som är en intresseorganisation för gruvbranschen. Sverige är rikt på avstånd, och en kilometerskatt kommer att slå hårt mot landsbygden, inte minst i norra Sverige, där avstånden är långa och naturtillgångarna rika och där järnvägarna aldrig kommer att nå fram till varje skogsskifte. I stället för att jaga utsläppen jagar minoritetsregeringen tyvärr näringslivet. Inte heller har regeringen möjliggjort för längre fordon på våra vägar. Det skulle ha gynnat såväl klimatet som näringslivet.Häromveckan kom beskedet: Vänsterregeringen och Jonas Sjöstedt berättade stolt hur de skulle gå till väga för att begränsa fristående skolors och vårdinrättningars möjlighet att gå med vinst. Sjöstedt har fått som han vill, och S och MP dansar gladeligen med.Trots nöjda vårdtagare, elever och anhöriga ska man nu lägga krokben för välfungerande skolor, vårdcentraler, äldreboenden och hemtjänstföretag. Varför? Jo, för att minoritetsregeringen och Vänsterpartiet helt enkelt inte gillar driftsformen. I en debattartikel skriver civilminister Ardalan Shekarabi och Jonas Sjöstedt att vinstintresset går ut över kvalitet, likvärdighet och arbetsvillkor. Samtidigt säger Shekarabi att bara ett fåtal av företagen misskött sig. Hur går detta ihop? Det är uppenbart att ideologi gått före allt annat, men det handlar också om okunskap.Jag är övertygad om att mångfald skapar en bättre välfärd och att vinst inte är fult. I stället för att tala om driftsform bör debatten handla om kvalitet. Om företagen enbart skulle drivas av att tjäna pengar och inte leverera bra vård eller skola skulle de väl knappast bli långlivade? Men det var inte nog med detta. Nu är också RUT-företagen under lupp, och minoritetsregeringen har aviserat att det så kallade RUT-avdraget ska halveras. Innan jag går in på vilka konsekvenser det här kan leda till vill jag ge lite bakgrundsfakta.I dag är det ungefär 20 000 personer som är anställda inom hemservicebranschen, och många av dem har tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden. Ungefär hälften av de anställda är utlandsfödda, 25 procent är under 26 år och hela 60 procent saknar gymnasieutbildning.Från början fanns RUT-företagen bara i och omkring de stora städerna, men de är nu allt vanligare i hela landet. Lokalt är det faktiskt de norrbottniska kommunerna som toppar listan över det största tillskottet av kunder 2010-2015. I till exempel Gällivare ökade antalet kunder från 63 till 452.Nu vill alltså minoritetsregeringen, även denna gång påhejad av Vänsterpartiet, halvera RUT, och inte bara det. Man avfyrar en trestegsraket, där första steget är borttagande av avdrag för läxläsning. Det andra steget är att halvera RUT-avdraget för dem som är under 65 år, och sist men inte minst vill regeringen se över vilka ytterligare tjänster som kan exkluderas ur RUT-sektorn. Det här leder naturligtvis till oro bland de befintliga företagen, som inte vet om de törs utveckla verksamheten och anställa fler. Det leder också till att de som funderar på att starta företag inom branschen tvekar. Dessutom är jag orolig över vilken påverkan regeringens åtgärder kommer att få på branschen i allmänhet. I Danmark gjorde regeringen liknande ingrepp, och det ledde till att branschen kollapsade.Det är också anmärkningsvärt att en regering som utger sig för att vara feministisk ger sig på ytterligare en bransch som domineras av kvinnor. Det räcker inte med att vilja sätta stopp för välfärdsföretagen, där de flesta av företagarna och de anställda är kvinnor. Vilken ironi, återigen!Det är motsägelsefullt när Socialdemokraterna å ena sidan säger sig vilja underlätta för nyanlända svenskar att komma i arbete men å andra sidan genomför åtgärder som gör det svårare för dem att hitta ett riktigt jobb. Många av dem som kommer hit är unga, och de blir sannerligen inte hjälpta av att det blir dyrare för arbetsgivare att anställa dem. Enligt Svenskt Näringsliv skulle Socialdemokraternas höjning av arbetsgivaravgifterna för unga leda till att minst 19 000 jobb försvinner. Att inte S ser att det här är fel väg att gå är obegripligt.Avslutningsvis: Minoritetsregeringen lyfter i många sammanhang fram näringslivet och företagandets betydelse för Sverige. Men ändå vill ni höja skatterna för näringslivet med 25 miljarder, och ni drar i förslag efter förslag undan mattan för landets företagare. Detta är ett problem som ingen industrikansler i världen kan råda bot på.I detta anförande instämde Anders Ahlgren och Said Abdu .

Herr ålderspresident! När vi nu debatterar näringsutskottets betänkande NU10 om näringspolitik tänkte jag inleda med att säga hur överens vi är. Men nu inser jag att det är vi inte.Man målar upp ett scenario när det gäller hur vi använder skattepengar. Det finns givetvis en skillnad i vår politik här. Det märker man ju. Det handlar om vilka vi subventionerar med skattepengar.

För ett dynamiskt näringsliv är en välfungerande kapitalförsörjning av avgörande betydelse. Dock är kapitalförsörjningen ofta ett stort problem för småföretagare, och då särskilt vid nystart av företag. Detta märks särskilt för företag som startas på landsbygden. De statliga finansieringsinsatserna bör vara marknadskompletterande och nå företag i tidiga skeden.Även om tanken är god är det tyvärr bara att konstatera, vilket också framkommit i Riksrevisionens granskning, att dessa insatser i dag består av flera aktörer med delvis överlappande mandat och att kapitalet inte når företag i riktigt tidiga skeden. Samtidigt är det min och Vänsterpartiets mening att den problematik som företag möter skulle kunna lösas om alla resurser samlades i ett gemensamt bolag med uppgiften att stimulera kapitalförsörjningen i riktigt tidiga skeden. Det har Vänsterpartiet lyft i en kommittémotion som sätter fokus på ett viktigt problem som många företag får erfara i de tidiga faserna av företagsstart.Näringspolitiken handlar bland annat om att ge driftiga människor förutsättningar och möjligheter att starta nya företag och expandera befintliga företag. Det handlar helt enkelt om rimliga förhållanden så att de kan överleva även vid konjunktursvängningar.Hur stor betydelse turismen har för hela landet har nämnts även i andra anföranden. Branschen har vuxit under flera år och fått allt större betydelse för både land och stad. Landsbygden erbjuder särskilt goda förutsättningar för ekoturism. Detta är positivt, och vi kan med glädje se att nya nischade satsningar inom ekoturismen, till exempel att bo på lantgård, är framgångsrika och gynnar landsbygden samt att kopplingen till lokalproducerad mat ofta ingår som en del av konceptet.Vänsterpartiet ser givetvis turismen som en del av tillväxtbranscherna som kan bidra till utvecklingen i landsbygden och i fjällnära orter. Men för att denna bransch ska lyckas med att bli den motor som den skulle kunna bli behövs infrastruktursatsningar. Dit räknar jag givetvis allt som dagens befolkning räknar som infrastruktur: bredband, vägar, flygförbindelser och tåg. Branschen behöver också uppvärderas. Turistnäringen behöver uppvärderas som näringsgren, och ur ett regionalpolitiskt perspektiv behöver den få en uppgradering. Staten bör i samarbete med kommuner, föreningar och företag ta ett ökat ansvar för att locka besökare till hela Sverige. Regeringen bör därför lägga fram ett förslag till samverkansprogram för turistnäringen, så att den uppnår samma status som andra branscher.Vi har pratat om industrin i utskottet, och det har även kommit fram här hur viktig den är för Sverige. Det håller Vänsterpartiet med om. Basindustrin är en stomme som ett exporterande land som Sverige måste värna. Att industrin är viktig för Sverige behöver väl ingen tveka om. Att skogen är en ekonomisk och ekologisk resurs som även bidrar till klimatnytta är lika självklart.Skogsindustrin spelar fortfarande en central roll för landets ekonomiska utveckling. Men här bör man titta på vad som håller på att hända. Nästan varje månad kan man läsa om neddragningar i massaindustrin och framför allt i pappersbruken. Arbetstillfällena blir färre i skogsnäringen samtidigt som alla partier pratar om de gröna näringarna.Här bör regeringen verkligen visa handlingskraft och visa stöd för skogsnäringens potential när det gäller vidareförädlingens möjligheter, inte minst med tanke på fördelarna med träbyggen i bostadsbyggandet. Jag observerade en motion som var S-märkt, en enskild motion. I den lyftes viktiga aspekter upp som skulle kunna lyfta det fantastiska material som trä faktiskt är.Här skulle det behövas en strategisk samverkan mellan en bred grupp av aktörer inom träförädlingen och aktörer som vill utveckla industriellt bostadsbyggande av flerfamiljshus. Detta skulle verkligen driva på en utveckling av de gröna näringarna i de län där skogen finns men där det tyvärr saknas arbetstillfällen i dag.Här finns verkligen möjligheterna för glesbygden att bidra till städernas och Sveriges utveckling. Tänk er ett byggmaterial som binder koldioxid när det växer och som bidrar positivt till klimatomställningen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT NäringspolitikHerr ålderspresident! Sverige är ett väldigt exportberoende land. Ungefär hälften av vår ekonomi är kopplad till import och export. Det vanliga för många svenska företag är att den inhemska marknaden ganska snart inte räcker till för de produkter eller tjänster de erbjuder till kunder. Då går de till andra marknader i vårt närområde eller längre bort. Handelspolitiken är naturligtvis utomordentligt viktig för både de stora företag vi har i dag och de företag vi hoppas ska kunna växa till.I anslutning till detta sa partiordföranden för Vänsterpartiet, Jonas Sjöstedt, på Twitter:"Fin seger med det uppsagda Saudiavtalet. Nu stoppar vi TTIP också när vi ändå är igång. "TTIP är, ska vi säga för protokollet, diskussionen om ett frihandelsavtal mellan Europa och USA. Då vill jag, herr ålderspresident, fråga Birger Lahti om det är Vänsterpartiets uppfattning att Europa och Sverige inte ska ha något frihandelsavtal med USA. Vilka effekter tror Birger Lahti i så fall att avsaknaden av ett sådant handelsavtal skulle få för svenska företag och svenska jobb?
Herr ålderspresident! Tack, Lars, för frågan och dina observationer!Nej, jag tycker att det vore synd om vi inte skulle ha ett handelsavtal med något av länderna - vi kan ta Kanada och USA. Däremot har det stor betydelse hur handelsavtalet ser ut. Då pratar jag lite grann om investerarskyddet. Men handelsavtalet som sådant är vi inte emot. Det är klart att vi inte kan isolera oss. Vi vet redan i dag att vi exporterar till många länder som är utanför Europa. Det gäller skogsindustrin, till exempel.Den andra frågan var: Hur skulle det se ut utan ett handelsavtal? Jag tror att det skulle vara synd att inte ha ett handelsavtal.
Herr ålderspresident! Jag tror att gränsen på Twitter ligger vid 140 tecken, vilket gör att man inte får med hela partiprogrammet där. Men Jonas Sjöstedts uttalande "Nu stoppar vi TTIP också när vi ändå är igång." väcker en hel del frågor hos mig som läsare.Jag kommer tillbaka till att Sverige är ett väldigt exportberoende land. Det är viktigt för Volvo, Scania, SKF och hundratals, kanske tusentals, andra svenska företag att de kan exportera produkter och tjänster till andra länder. Vi kan se att den amerikanska kontinenten, Nordamerika, är otroligt viktig för många svenska företag.Nu säger Birger Lahti: Jo, men vi kanske är lite mer positiva till att ett avtal ska finnas. Jonas Sjöstedt säger tydligt: Nu ska vi stoppa det här avtalet. Är uppfattningen då att man ska ha ett handelsavtal med USA? Eller är uppfattningen från Vänsterpartiet att man inte ska ha ett handelsavtal?Jag förstår att man kan ha synpunkter i detalj. Men Jonas Sjöstedts uttalande, åtminstone på Twitter, lät i alla fall som att den principiella uppfattningen från Vänsterpartiet är: Man ska inte ha ett handelsavtal mellan Sverige och USA.
Herr ålderspresident! Som jag sa är handelsavtalet inte bra som det ser ut nu när det ligger på bordet. Det finns nämligen incitament som gör att stater är överordnade beslut som tas på nivåer där politiken bestämmer. Det är vi emot. Som det ser ut i dag är det alltså inte bra, men vi är som sagt positiva till handelsavtal. Vi vet att vi kommer att ha handel med många länder, inte bara USA utan säkert även många andra länder. Som handelsavtalet ser ut i dag finns det dåliga saker i det som vi är emot, men vi förstår att handelsavtal alltid kommer att finnas. Vi hoppas att vi får ett annorlunda handelsavtal som TTIP.

Herr ålderspresident! Vänsterpartiet utger sig för att vara ett feministiskt parti. Därför känns det väldigt märkligt att ni tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet ger er på både RUT-branschen och välfärdsföretagarna. Det är branscher som domineras av kvinnor när det gäller både företagandet och de anställda.Min fråga till Birger Lahti är om det är feministiskt och företagsvänligt att kapa mindre företag som ägs av kvinnor och har många kvinnor anställda vid fotknölarna.
Herr ålderspresident! Jag tackar Helena för frågan. Kvinnorna får starta vilka företag de vill. De får utföra tjänster åt vem de vill, oavsett om det är någon med låg inkomst eller någon med hög inkomst. Men när vi sätter in statliga skattepengar som skulle kunna användas på ett bättre sätt för vår välfärd och till våra gemensamma resurser, som vi vill ha i mycket annat, tycker vi att vi träffar fel med pengarna. Jag är inte emot att någon startar ett företag, men när det handlar om att de mest välbärgade kan köpa tjänsterna - oavsett om det är en kvinna eller en man som har företaget - tycker vi att skattepengarna inte träffar rätt. När du blandar in att vi skulle vara emot kvinnligt företagande tycker jag att du hamnar fel, Helena Lindahl. Det handlar inte om det, utan vi tycker att skattepengarna används på fel sätt.
Herr ålderspresident! Jag tackar Birger Lahti för svaret. Konjunkturinstitutet har visat att till exempel RUT-avdraget i slutändan innebär ett plus för statskassan.

Det är för mig helt obegripligt. Är inte det viktigaste att kvaliteten är god och att brukarna är nöjda? Varför jagar man vinster i kvinnodominerade branscher men inte i mansdominerade branscher? Vem av er har till exempel sagt att det är fult för byggföretag som går in och jobbar åt kommunen att tjäna pengar, Birger Lahti?
Herr ålderspresident! Först och främst tycker jag att det är synd om Helena inte kan se att det är en skillnad mellan att sätta in vinsterna hos en som bygger och att sätta in dem hos en som sköter åldringar eller har en skola med skattefinansierade pengar. Vi vill att pengarna ska hamna där vi säger, det vill säga för att vårda gamla eller utbilda unga. Om du inte ser skillnad på de två branscherna tycker jag att det är synd, Helena Lindahl.

Herr ålderspresident och ärade ledamöter! Det här handlar om företagen och företagandets framtid i Sverige. De beslut vi fattar i kammaren påverkar människor av kött och blod i vårt land, från företagaren som tack vare Alliansens regelförenklingar har kunnat expandera sitt företag till den anställde som fått ny framtidstro genom en anställning på just det företaget. Vi står nu inför ett skifte där vänstermajoriteten i riksdagen gör sitt bästa för att stoppa den här utvecklingen, vilket är just vad vårt land inteHerr ålderspresident! Som man sår får man skörda. Alliansregeringen gav Sverige en näringsrik jordmån. I den grodde framtidstro och tillväxt skapad i ett näringsklimat med mindre krångel, sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar och sänkta skatter på jobb. Det spirande livet omhuldades av företagsfrämjande insatser som ökade stödet just till dem som arbetade för att främja entreprenörskapet. Med osäkerhetsregeringens politik riskerar vi nu en annan typ av utsäde - salt och draksådd där plogen dragit fram. Jag tänker inte stillasittande se på när Folkpartiets och alliansregeringens reformer dras tillbaka. Som jobbskapande företagare vet jag hur mycket reformerna har betytt för mig själv och för mina gelikar. Jag är ett resultat av den politik som fördes fram, och jag kommer att stå upp för att försvara den. Folkpartiet och våra kolleger i Alliansen är tydliga i våra gemensamma motioner. Vi vill förkorta tiden det tar att starta företag, och vi vill inte att man ska stänga den dörr vi har initierat som En dörr in. Vi har även aviserat mindre byråkrati, kortare handläggningstider och mycket mer.Mot oss står osäkerhetsregeringens handfallenhet och plakatpolitik, som stjälper i stället för hjälper företagen. På plakatpolitikens skyltar har vi kunnat läsa om industrikansler, innovationskatapulter och innovationsråd - samtidigt som man har ropat efter stoppultimatum gällande vitala infrastrukturer och energipolitiken innan man över huvud taget har gjort konsekvensanalyser. Det må vara stora ord som är riktade mot stora företag, men man glömmer de små företag som påverkas av dessa ord.Jag, Folkpartiet och Alliansen tänker inte glömma de små företagen. Vi vet att grunden för vår tillväxt står att finna i de små företagen och att alla stora företag en gång i tiden var små. Vi vet också att den här näringsfientliga politiken märks tydligast i just dessa små företag. Herr ålderspresident! Jag säger det igen: Alla företag har en gång varit små. Det är således där våra företagsfrämjande insatser bör sättas in. Genom att främja entreprenörskap i skolan, högskolan och yrkeshögskolan och genom Ung Företagsamhet och Drivhuset planterar vi livgivande drömmar som en dag blommar ut i jobbskapande företag. Det spirar från Kiruna till Kristianstad och från Vänersborg till Västervik. Givetvis ska vi göra allt för att stötta arbetet så mycket vi bara kan, från UF-läraren som är en hjälte till varje UF-företag som är en inspirationskälla för sina gelikar. Med vår motion ger vi entreprenörer möjligheten att drömma lite, lite större.Jag vill ta tillfället i akt att vid sidan av Drivhuset och Ung Företagsamhet lyfta fram IFS goda arbete. Sedan 1996 har IFS arbetat för att främja invandrares företagande, och sedan dess har 20 000 nya företag kommit till just genom denna stiftelse. Nu hotas den dock av budgetnedskärningar på hela 40 procent på grund av en dålig hantering av Tillväxtverket, vilket vi tillsammans får återkomma till i kommande regleringsbrev. Det är intellektuella resurser som finns hos våra nysvenskar och som omgående behöver understödjas i entreprenörskap och transnationell handel. Det är bråttom.Herr ålderspresident! Folkpartiet har sedan Bertil Ohlins dagar arbetat under parollen fri ekonomi och socialt ansvar. Tillsammans med våra allianskolleger har vi under de senaste åtta åren tagit ansvar just för en näringsrik näringslivspolitik för landets företagare. Det kommer vi att fortsätta göra. Osäkerhetsregeringen kan fortsätta sin politik, som hittills endast lett till ökade kostnader för de jobbskapande företagarna - eller så skulle man kunna lämna över till oss i Alliansen att sköta näringslivspolitiken. För oss är det nämligen ingen läpparnas bekännelse. Vi brinner för en näringslivspolitik värdig namnet, skapad av företagare som jag själv och till nytta för landets alla företag.

Herr ålderspresident! Jag kan inte låta bli att säga att i dag är det min talman. Det känns bra.Sverige är sig inte riktigt likt. Det hände många saker under de åtta åren med alliansregeringen vid makten som ändrade människors synsätt och deras sätt att tänka och vara. Det är så politiken ska fungera när det är som mest positivt. Vi får människor att blomma upp, komma till sin rätt och hitta möjligheter att starta och driva företag och att göra ett jobb som de har längtat efter att få göra.För min del handlar det jättemycket om etableringsfriheten i välfärden. Hur många kvinnor är det inte som under årens lopp jobbat som biträden, sjuksköterskor och undersköterskor och vetat bättre hur jobbet ska göras men inte haft möjlighet i en stelbent organisation att göra något åt det? Tänk att då få möjligheten att starta ett företag som man får driva efter eget huvud. Att sedan se att människor mår bättre måste vara något av den största tillfredsställelse man kan få som företagare.Därför är det anmärkningsvärt att regeringen och Vänsterpartiet inte vill fortsätta på den inslagna vägen och se att det faktiskt fungerar. Det finns tre branschorganisationer för vårdföretag. Det är Almega Vårdföretagarna, Svenska Vård och Famna.

De flesta av företagen drivs med offentliga medel på uppdrag av det offentliga. Dessa företagare drivs av en önskan att göra ett bra jobb för dem de jobbar med.Denna bransch sysselsätter nästan lika många som besöksnäringen. 160 000 personer har sitt jobb i dessa företag. Det är något vi måste värna.Som en av mina kolleger nämnde tidigare kan vi tala massor om behovet av innovationsråd, industrikansler och vad det nu kan heta. Men det är bara kosmetiska råd för hur man ska komma framåt. Vad ska ett innovationsråd uppfinna om man har tänkt sig att ta bort fungerande branscher? Vad är det för ytterligare innovationer som ska komma och inom vilka branscher? Hur ska man komma framåt när man samtidigt inte tänker låta fungerande branscher fortsätta?

Birger Lahti och jag har tidigare diskuterat inställningen att det bara är rika människor som kan köpa dessa tjänster. Min mamma är 83 år. Hon har flera gånger sagt till mig att jag måste jobba för att RUT-avdraget ska finnas kvar. Man kan lugnt säga att hon i övrigt inte är särskilt politiskt engagerad.Min mamma har den lägsta pensionen för att hon var hemma med sina barn under många år och av andra orsaker. Men hon har möjlighet att välja hemtjänstföretag. Hon har råd att köpa en sådan tjänst. Varför ska vi ta ifrån en kvinna som har slitit och släpat i sitt liv och haft olika bekymmer den glädje hon känner över att kunna välja vilka som sköter städningen i hennes hem?Ska vi missunna dessa kvinnor det? Det är många kvinnor i hennes ålder och äldre som väljer sin hemtjänst. Är det så vi ska gå till väga? Ska vi missunna människor att köpa den tjänst de vill ha? Tycker man att kommunalt anställda är mycket bättre och mer värda? Då behöver vi se över människosynen i både anställningsformer och när det gäller människor som jobbar med detta.När det gäller RUT-företagen kan jag inte låta bli att nämna vikten av RUT-avdraget för arbetsintegrerande sociala företag. Mer än en tredjedel av ASF-företagen i Sverige sysslar med RUT-tjänster. Det skulle innebära ett avbräck för tusentals personer om de inte får behålla sina jobb i dessa små företag. Vi talar om människor som har stått utanför ordinarie arbetsmarknad i ett antal år innan de kommit i arbete igen. Är det så vi vill göra? Är det den vägen vi ska gå i Sverige, att regeringen inte ger utan bara tar?I stället hittar man på nya sätt att anställa människor. Häromdagen kom det ett förslag om matchningsanställningar. Då var plötsligt bemanningsföretagen jättebra. Dem har ju regeringens företrädare skällt på något oerhört och sagt att de bara suger ut och inte förmedlar några riktiga jobb som håller över tid. Men i detta avseende kan bemanningsföretag tydligen användas för att underlätta matchning för företag och andra verksamheter utan att behöva anställa.Herr ålderspresident! Jag önskar att vi skulle få en näringspolitik i detta land som gör att människor fortfarande vågar starta och driva företag, oavsett om man har stått länge utanför arbetsmarknaden eller inte. Vi borde tycka att alla jobb är lika värda och att alla företag har lika värde, oavsett om det är ett litet arbetsintegrerande socialt företag eller ett stort industriföretag. Vi behöver alla typer av företag i vårt land.Jag ska avsluta med att nämna någonting om den viktiga besöksnäringen, som just i dag och i morgon har sin stora branschkongress i Göteborg. Jag beklagar att det är likadant varje år - vi kan aldrig komma dit eftersom vi debatterar det området här i kammaren samtidigt.Denna bransch är rädd för att satsa i dag. Man är rädd för de höjda arbetsgivaravgifterna för både unga och äldre. Det handlar inte bara om unga människor som får sitt första jobb inom besöksnäringen utan också om äldre som har fått en chans att fortsätta att jobba men nu är rädda att inte få göra det.Det handlar också om en rädsla för höjning av matmomsen. Man är rädd att man ska få ett sådant förslag på sig igen från regeringen för att det ska komma in mer pengar till statskassan.Herr ålderspresident! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 5 och 8.I detta anförande instämde Said Abdu .
Herr ålderspresident! Penilla Gunther frågade varför Vänsterpartiet är emot att hennes mamma kan välja hemtjänst. Det har vi ingenting emot. Vi har aldrig sagt att vi är emot att det finns andra utförare än kommuner.Jag tror säkert att de siffror och småföretag som Penilla Gunther nämnde inte innebär de problem som vi är ute efter. Om vi sätter in statliga pengar tycker vi att de ska träffa det vi vill. De ska användas för att sköta din mamma, Penilla Gunther, och många andra. De ska inte tas ut i världen till länder som har bra skatteregler och till stor del försvinna där.

Tycker du inte att det är ett problem?
Herr ålderspresident! När det gäller RUT-företag och vinster måste jag tyvärr säga att Birger Lahti har fullständigt fel.Kan du hitta någon siffra någonstans i detta land, Birger Lahti, där ett RUT-företag har hittat sådana möjligheter att tjäna pengar och få sådana vinster att man investerar i en bank utomlands? Det vore verkligen jätteintressant att få ta del av den statistiken.RUT-företag är oftast väldigt små. Det handlar om att starta och driva företag även på landsbygden, vilket Birger Lahti och jag har debatterat tidigare, och om att ha företag i hela landet. Inte minst utlandsfödda har fått möjligheter att komma in i en bransch där mycket svartjobb förekommit tidigare. Svarta jobb har blivit vita. Det tycker jag är en viktig åtgärd.När det gäller läxhjälp, poolrengöring och sådant är det ytterst få, i alla fall som jag känner, som har pooler att rengöra. Men jag kan också ifrågasätta det, och man kan strama åt det. Men se då till att RUT-avdraget hjälper dem som behöver ha hjälp!
Herr ålderspresident! Jag tror att vi blandade ihop det när du pratade om din mamma, Penilla Gunther. Jag menade valfriheten att det ska finnas flera företag som sköter hemtjänst, och du pratade om RUT-tjänsterna. Vi pratade kanske om två olika saker, men jag menar att din mamma ska kunna ha möjlighet att välja hemtjänst från ett företag i stället för från kommunen.Jag är inte emot sådana företag. Det jag sa var att vi är emot de största bovarna, som tar ut vinster. Vi ska träffa rätt med pengarna. Penilla Gunther tog upp RUT-företagen, men det var kanske för att jag blandade ihop två saker.När det gäller läxhjälp har jag ingenting emot att det finns företag som erbjuder det - absolut inte. Men om vi sätter det i paritet med att subventionera dem med skattemedel när vi sedan får barn som far illa i skolan därför att det inte finns tillräckligt med resurser tycker jag att pengarna träffar fel. Tycker inte du det, Penilla Gunther?En sak till, när det gäller till exempel ROT-avdrag: Tycker du att vi träffar rätt med pengarna när en person som äger en villa kan få ett par tusen spänn i subventioner för att byta kök vart femte år? Det kan man få för statligt subventionerade pengar samtidigt som vi har massor av hyresrätter i det här landet som man inte har råd att renovera. Tycker du att pengarna träffar rätt där, Penilla Gunther?
Herr ålderspresident! Jag kan ställa frågan tillbaka till Birger Lahti.

Jag förstår fortfarande inte det. Under alla de år vi har diskuterat vinster i välfärden, RUT-företag som satsar på hemtjänst och så vidare, inte minst inom LOV, har jag verkligen inte förstått Vänsterpartiets motstånd. När det handlar om ROT-avdraget kan man naturligtvis ställa frågan: Hur länge ska det finnas? Är det också värt att pröva, om man nu håller på att se över RUT-avdraget? Jag har inget bra svar på det. Men jag kan ställa dem jämsides och titta på om den enes jobb - att sätta in fönster - är mer värt än den andres - att putsa dem. Den diskussionen kan absolut behövas.

Herr ålderspresident! Göran Hägglund kan få vara min talman också.Det finns mycket som vi politiker är överens om i näringsutskottets betänkande när det gäller vad vi vill göra för ett förbättrat näringsliv. Det tycker jag är en styrka. Jag kan dock konstatera att vi har lite olika ambitionsnivåer när det gäller resurser till vårt utskottsområde. Jag hör i debatten hur nöjd Alliansen är över dagens tillstånd i Sverige.Herr ålderspresident! Vi har satt upp målet att ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Jag har inte hört Alliansen tala om arbetslösheten i dag. Det mål vi har satt upp kan och ska hela Sverige bidra till. Det är viktigt på riktigt.Herr ålderspresident! Allt hänger ihop. Näringspolitiken är beroende av i stort sett alla andra politikområden. Utan utbildningsinsatser finns inte kompetenta medarbetare att anställa. Utan infrastruktur kan inte varor och tjänster transporteras. Utan fungerande bredband kan inte näringen och civilsamhället fungera. Utan många fler bostäder kan inte de befintliga jobben tas eller nya företag starta. Utan en fungerande välfärd med tillgängliga förskolor, äldreboenden, skolor och sjukvård går det inte heller att starta företag eller hitta personal. Utan en regionalpolitik tar vi inte till vara hela Sveriges möjligheter att utvecklas.Tillsammans har vi byggt upp välfärdsmodeller där kvinnor och män arbetar och där samhället hjälps åt när vi blir sjuka eller arbetslösa. Det tänker jag mycket på nu, när stora varsel har lagts på fler orter i Sverige. Jag tänker på alla som oroar sig för sin försörjning. Hur ska det bli för familjen? Hur det ska gå för arbetskamraterna? Och jag tänker på alla som söker arbete.Herr ålderspresident! Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. Sverige har vuxit sig starkt och skapat tillväxt genom att produktionen, kunskapsförädlingen, forskningen och innovationerna har upprätthållit en betydande internationell konkurrenskraft.Det vill vi förstärka, och vi gläds, till skillnad från andra, åt att statsminister Löfven leder ett mycket kompetent innovationsråd som på sitt första möte diskuterade riskkapital. Att det statliga, marknadskompletterande riskkapitalet inte arbetar fullt ut är en sak som jag tror att vi alla är överens om.Den översyn som regeringen nu gör av den statliga kapitalförsörjningen behövs. Det finns pengar. Men det behöver bli mer pang för pengarna, som man brukar säga här i kammaren. Detta behöver komma in i ett tidigt skede, och i vissa branscher behöver det vara än mer uthålligt.Herr ålderspresident! Sverige behöver vara offensivt när vi vill att fler företag ska börja exportera och stärka svenska företags närvaro på tillväxtmarknaderna. Därför jobbar regeringen nu fram en exportstrategi.Om man tittar på andelen småföretag som anser att tillgången till lån och krediter är ett stort hinder för tillväxt ser man hur det har ökat. Det har blivit svårare att få lån sedan finanskrisen. Om företag avstår från viktiga investeringar i dag blir priset för Sverige uteblivna jobb och lägre ekonomisk tillväxt.Som ett led i detta lanserade Almi i januari ett nytt lån med 1,2 miljarder i budget. Det lånet har lägre ränta, längre löptid och möjlighet till amorteringsfrihet de första åren. Hittills har 39 lån beviljats om ca 58 miljoner, och Almi ser en fortsatt stor efterfrågan på det här tillväxtlånet.I vår budget fanns en förstärkning av Almis anslag, som med Sverigedemokraternas stöd till Alliansen blev 62 miljoner lägre. Almi är en viktig part. Man arbetar i hela Sverige med små och medelstora företag, och det ger regional utveckling.Regelförenklingar är en viktig fråga som engagerar många. Naturligtvis finns det olika utgångspunkter beroende på vilket företag det är och i vilken bransch man verkar. Att starta, driva och äga företag i Sverige måste vara enkelt, för det skapar förutsättningar för fler jobb och ökad välfärd. Man kan, som Riksrevisionen har gjort, konstatera att vi ännu inte har nått alla mål och att det krävs fortsatt fokus på området. Men det finns ljusglimtar. Exempelvis var under perioden 26-30 januari leveranstiden från Bolagsverket en enda arbetsdag för att registrera ett nybildat aktiebolag.Herr ålderspresident! I helgen var jag hemma i Åre, och där var det alpina världscuptävlingar. Vi vet vilken bra marknadsföring det är när det blir stora evenemang i Sverige. Det blir marknadsföring av orten, regionen och nationen. Vi har en nationell strategi för internationella evenemang som besöksnäringen tillsammans med Riksidrottsförbundet har tagit fram. Där måste nu staten ta sin roll och titta på vad vi ska medverka i.Den utveckling som Åre har haft beror på samarbete mellan företagen, det offentliga, frivilligorganisationer som idrottsrörelsen, forskningen och inte minst eldsjälar. Jag vet av erfarenhet att samverkan och samarbete ger resultat.Besöksnäringen är en viktig bransch. Den sträcker sig från Abisko till Österlen och är en sysselsättningsintensiv bransch. Jobben kan inte heller flyttas: Fjällen står där de står, Stockholms skärgård har vi här utanför och Gotland och Visby är en reseanledning.Vi har i hela vårt land fantastiska möjligheter till upplevelser av olika slag. Vi måste bara i konkurrens med faktiskt hela världen nå ut med det som gör Sverige fantastiskt. Därför satsar staten och äger tillsammans med näringen Visit Sweden, för att marknadsföra Sverige. I landsbygdsprogrammet aviserar regeringen också en satsning på marknadsföring av landsbygdsturism.Herr ålderspresident! Vi vill se en utveckling av de kreativa och kulturella näringarna, precis som vi vill se en utveckling av den svenska skogsnäringen. Skogsnäringen är en viktig basnäring som skapar sysselsättning i hela landet och spelar en mycket stor och viktig roll när det gäller utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Där kommer fortsättningen med det nationella skogsprogrammet att vara otroligt viktigt, liksom det regeringen aviserar om klimatinnovationer.Jag måste även nämna industrin. Naturligtvis står vi upp för att industrin har en framtid i Sverige. Man kan raljera och tala om plakatpolitik. Men jag tycker att det ger en tydlig signal. Antingen säger man att man ser att en nyindustrialisering ska kunna ske eller också säger man att industrin är basically gone. Det finns olika synsätt. Vi tror på det ena.Herr ålderspresident! Vilka företag jag än möter talar de om sitt behov av kompetent personal, om att företaget trots den stora arbetslösheten inte har kunnat hitta en person med den utbildning som krävs. De talar om att det måste finnas bredband, kollektivtrafik och förskola. Utbildning, forskning, infrastruktur och välfärd - allt måste fungera för att näringspolitiken ska fungera. Allt hänger ihop.Nästan 400 000 svenskar var arbetslösa i januari. Det är över 8 procent. Därför är det viktigt på riktigt att nå regeringens mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.
Herr ålderspresident! Sverige möter en serie stora utmaningar, med en tilltagande konkurrens som en effekt av globaliseringen, behov av fler företag som växer till, behov av fler jobb som kommer fler människor till del. Listan kan fortsätta.Då har vi en regering som väljer linjen att prata. Jag har inga direkta invändningar mot att man har ett innovationsråd, att man mellan regering och industri eller andra näringar samtalar. Min huvudsakliga kritik är att ord och handling inte går ihop.Man pratar om innovation och entreprenörskap, och man pratar om innovationsråd och industrikansler.

Och hur gör de initiativen att vi stärker konkurrenskraften för svenska företag?
Herr ålderspresident! Jag tackar Lars Hjälmered för frågan. Den handlade om vägslitageavgiften och överskottsmålet, om jag förstod den rätt. När det gäller vägslitageavgiften tror jag att vi ibland måste lyfta blicken och på allvar diskutera transportslagen. Jag tror att vi kan vara eniga om att det vore bättre om transporterna gick på räls. Jag tror att vi även kan vara överens om att den kapaciteten inte finns i hela Sverige. Därför har bland annat Norrbotniabanan skrivits in i regeringens budget. Men jag kan inte se att den över huvud taget finns med i Alliansens budget. Man har varit mycket rädd för den satsningen, som skulle vara så otroligt viktig för norra Sverige.Överskottsmålet når vi inte. Det vet jag att Lars Hjälmered är lika medveten om som jag. Men jag tror att det bara är Moderaterna som säger att de inte vill utreda om vi ska ha ett balansmål i stället. Skulle vi inte ha det är det 40 miljarder som Lars Hjälmered nu ska presentera var någonstans de ska skäras ned om vi ska nå överskottsmålet. Jag tror inte att man får Sverige att växa sig starkare genom att i detta läge skära ned statens budget med 40 miljarder.
Herr ålderspresident! Det enkla i politiken är att måla upp en vision och säga att någonting ska dubbleras, ökas eller kanske minskas. Den svåra utmaningen är att koppla ihop ord och handling. Min kritik mot denna passiva regering är att man landar i det enkla. Man talar om visionerna - Europas lägsta arbetslöshet, kanslern och Innovationsrådet. Men tittar vi på vad regeringen gör konkret går det ofta i direkt motsatt riktning. Man talar om företagsamheten, men de konkreta förslagen slår mot just konkurrenskraften och jobbmöjligheterna. Det som jag lyfte fram var en serie exempel. Jag tycker gott att man kan diskutera överskottsmålets utformning. Men min poäng är att om man före ett val lovar att hålla fast vid detta, just givet att en sund ekonomi är så viktig för både hushåll och företag, och regeringen knappt sex månader senare säger att man överger det överskottsmål som har tjänat Sverige väl, då sänder det en osäkerhetssignal. Om vi har en regering som säger att vi ska införa en skatt på avstånd och som säger att man inte kan lägga fram förslag om längre och tyngre fordon, vilket skulle stärka konkurrenskraften för många företag utanför de större städerna, är det problematiskt. Trycker man undan privat företagande i välfärdsverksamheter genom pågående utredningar och skapar en osäkerhet slår det mot företagsamheten. Försätter man Sverige i en diplomatisk kris med hela Mellanöstern och har en osäkerhet när det gäller den samlade inställningen mellan S, MP och V om den viktiga handelspolitiken mellan Europa och USA skapar det en osäkerhet för många företag.

Herr ålderspresident! Jag försökte i mitt anförande beskriva helheten och hoppas att Lars Hjälmered lyssnade. Det handlar om yrkeshögskoleplatser och om fler universitetsplatser. Det handlar om att få ungar att klara sig igenom gymnasiet. Det handlar på utbildningsområdet om mindre klasser i skolan. Det handlar om mindre grupper i förskolorna. Det handlar alltså om väldigt mycket för att företags och näringspolitiken ska lyckas. Det som vi ser just nu är att vi har 400 000 arbetslösa. Vilka reformer alliansregeringen än genomförde och vilka förslag den än lade fram har vi ändå 400 000 arbetslösa, varav ca 15 procent är ungdomar.

Herr ålderspresident! Socialdemokraterna lyfter, precis som Anna-Caren Sätherberg sa i sitt anförande, fram näringslivets och företagandets betydelse för Sverige. Men samtidigt föreslår ni merkostnader på 25 miljarder för det svenska näringslivet. Det handlar om en skatt på avstånd, en kilometerskatt för lastbilar på 4 miljarder per år. Ni vill öka kostnaderna för att anställa unga med 19 miljarder. Ni vill införa en särskild löneskatt för personer som har fyllt 65 år, vilket innebär att verksamheter där många har valt att jobba just efter 65 år drabbas hårt. Ni vill halvera RUT-avdraget, vilket drabbar många mindre företag som har skapats på grund av RUT-avdraget och inte minst av kvinnor. Ni vill sätta käppar i hjulen för välfärdsföretagarna, där majoriteten är små företag som också ofta drivs av kvinnor. Ni flaggar även för nedläggning av Bromma flygplats, vilket naturligtvis skulle lamslå stora delar av inrikesflyget.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT NäringspolitikHerr ålderspresident! Helena Lindahl tar upp till exempel ungdomsarbetsgivaravgiften. Om du lyssnade på mitt anförande, Helena Lindahl, hörde du att en knäckfråga att lösa är att få 400 000 personer i arbete, de som nu är arbetslösa. Det är så vi håller ihop Sverige. Människor mår bra när de har en tillhörighet och när de har ett arbete att gå till. Ungdomsarbetsgivaravgiften har inte skapat dessa arbetstillfällen. Jag vet att alla säger att ett borttagande av ungdomsarbetsgivaravgiften kommer att slå hårt mot besöksnäringen. Jag har jobbat i den branschen i hela mitt liv, och det är min bransch. Jag har jobbat i många delar av Sverige och utomlands. Men jag har aldrig haft någon sänkt arbetsgivaravgift för mig. Däremot har jag varit otroligt efterfrågad på grund av min kompetens. Jag jobbade även fortsättningsvis när jag konkurrerade med ungdomar som hade sänkt arbetsgivaravgift. Men man anställde ändå mig på grund av min kompetens. Ungdomsarbetsgivaravgiften har alltså inte skapat dessa arbetstillfällen. Det skulle ha blivit dyra jobb. Vi skulle ha kunnat skapa fyra jobb till kostnaden för ett sådant jobb. Min fråga till Helena Lindahl är: Hur ser du på att ungdomsarbetslösheten är skyhög - 15 procent? Hur ser du på att våra ungdomars gymnasieresultat sjunker? Till och med EU-kommissionen skickar stöd på grund av alliansregeringens misslyckande med ungdomsarbetslösheten. Jag tror att du bor i en region som har fått stöd, och jag vet att Jämtland har fått stöd. Tyvärr började dessa pengar inte jobba när man fick stödet, utan det skedde när det blev ett regeringsskifte.

Herr ålderspresident! Löser man problemen för ungdomar, Anna-Caren Sätherberg, genom att göra det dyrare att anställa just ungdomar? Jag tror inte det. Anna-Caren Sätherberg talar om att vi måste ta fram nya vägar. Innebär dessa nya vägar en ökning av kostnaderna för företagen i Sverige med 25 miljarder? Utvecklar det verkligen näringslivet? Jag tyckte inte att Anna-Caren Sätherberg svarade på min fråga. Hon valde att välja ut en del av detta. Detta var exemplifieringar som fanns bland de 25 miljarder i skatteökningar som ni aviserar för svenska företag. Jag försöker en gång till. Hur bidrar 25 miljarder i skattekostnadsökningar för företagen till att utveckla näringslivet i Sverige, och vad är det för nya vägar för företagarna?
Herr ålderspresident! Du tog upp den avståndsbaserade vägslitageavgiften som exempel, Helena Lindahl. Som du mycket väl är medveten om är den under utredning. Utredningen är ännu inte klar, så vi vet ju inte hur vägslitageavgiften ska se ut.Hur man ska lyckas få folk i arbete handlar ju om rätt kompetens. Företagen sökte 80 000 personer att anställa, men det gick inte att hitta rätt kompetens. Helena Lindahl, tycker inte du som jag att det borde ha satsats pengar på att höja kompetensen hos unga och äldre så att de kan ta de jobb som finns på arbetsmarknaden? När du är ute och besöker företag, får inte du samma budskap som jag hela tiden får, nämligen att det behövs kompetens? Det är det som vi ska erbjuda, det är det som vi ska utbilda både ungdomar och äldre till. Det är det budskap som jag får. Vi har olika synsätt. Jag anser att man ska lyfta hela vägen så att företagen hittar dem som de vill anställa. Ni har ju gjort precis tvärtom genom att till exempel skära ned på antalet yrkeshögskoleplatser och på universitetsplatser. Ni minskade anslaget till gymnasieskolan. Det är inte rätt väg att gå, Helena Lindahl.

Herr ålderspresident! Jag fokuserade ganska mycket på industrins förutsättningar i mitt anförande. En av basförutsättningarna för inte minst den tunga industrin är en god försörjning av energi. Att Sverige genom årtiondena har haft ett välfungerande energisystem med relativt låga priser har tjänat Sverige mycket väl.Men energipolitiken har kommit att bli något slags ideologisk lekstuga för ett antal ytterlighetspartier här i riksdagen. Det verkar som att vissa partier vill slå sönder vårt fungerande energisystem och ersätta baskraften med dyrare och väderberoende energislag. Deras problem framstår ofta som att man inte kan förstöra tillräckligt mycket snabbt nog. Därför är det väldigt välkommet att regeringen har sjösatt Energikommissionen.Det som är högst anmärkningsvärt är att regeringen vid sidan av detta har tecknat nya avtal med Norge om att höja ambitionen för förnybar energi via högre elcertifikat - detta i ett läge när vi har väldigt stora energiöverskott och goda energibalanser. Vi exporterar faktiskt lika mycket, om inte mer, energi än vad som produceras från det förnybara.Så min fråga är: Hur kan det ligga i svenskarnas och svensk industris intresse att subventionera ännu mer el som i praktiken sedan bara ska gå på export? Vad har svenska folket för intresse i att betala in ännu mer pengar för att producera ännu mer energi som sedan bara ska exporteras från Sverige?
Herr ålderspresident! Jag lyssnade på den energipolitiska debatten för ett tag sedan. Många i den här kammaren delar nog uppfattningen att förnybart är vägen att gå framåt, att vi behöver satsa mer på dessa energislag.När det gäller Norge handlar det om långsiktighet.

Herr ålderspresident! Sätherbergs specialitet kanske inte är energipolitiken, så jag ber om ursäkt.Det är ganska anmärkningsvärt att man springer i väg och gör detta innan man ens har sjösatt Energikommissionen där man kan få upp diskussionen om vad vi vill långsiktigt. De installationer som vi gör i dag kommer förmodligen att behöva fasas ut ungefär samtidigt med dagens baskraft i form av kärnkraft från de äldsta kärnkraftverken. I samband med att dessa fasas ut behöver man fasa ut den vindkraft som vi hittills har byggt upp. Något slags plan bör vi ha innan vi förstör energisystemet ännu mer.Problemet är att när vi satsar ytterligare subventioner i systemet blir underhållet eftersatt i befintliga energiproduktionsanläggningar som är helt nödvändiga i vår baskraft och för våra energibalanser.Elpriserna är i dag så pass låga att man inte kan få lönsamhet i återinvesteringar eller underhåll. Det gäller alla produktionsanläggningar utom naturligtvis de energisystem som bär upp stora subventioner och skattelättnader.
Herr ålderspresident! Det vore väl härligt om det kunde blåsa tillräckligt och solen kunde skina så att vi får igång solenergin och vattenkraften.Sedan kommer det säkert att komma mer förnybart under tiden som vi inte ens vet om än. Men min vision om framtiden är naturligtvis att vi enbart ska kunna ha förnybar energi. Det tycker jag vore fantastiskt.

Herr ålderspresident! Sverige behöver fler jobb, och de skapas av företag som växer och anställer. Ett jobb betyder egen försörjning som inte bara skapar stolthet och trygghet utan även frihet och makt över vardagen. En politik för fler i arbete är en politik för frihet.

Man säger dock ingenting om hur dessa jobb ska skapas, det vill säga hur sysselsättningsgraden ska höjas.Jag vill återkomma till frågan hur vi ska få fler människor i arbete. Man har aviserat skattehöjningar som är 40 gånger större än de satsningar som görs på företag. Hur kommer den politik som man tänker föra att påverka sysselsättningsgraden?
Herr ålderspresident! I mitt anförande nämnde jag en exportstrategi, att fler företag måste våga att gå ut på andra marknader och att vi måste stötta de nya tillväxtmarknaderna. Den budget som vi har nu innehöll mindre pengar till bland annat Business Sweden, vars uppdrag är att föra ut svenska produkter på export. Jag vet inte om vi har fått svar på frågan vad vi skulle spara på: Var det på de små och medelstora företagens export eller var det kontoren på de nya tillväxtmarknaderna? Vi fick aldrig det svaret. Men det får väl ordna sig.Jag vet inte hur du själv ser på den exporttanken, Said Abdu, men Business Sweden skulle kanske inte ha mindre pengar i dagens läge.Vi satsar på export, på nyindustrialisering och på besöksnäringen. Det införs en mängd regelförenklingar. I betänkandet kan man läsa om regeringens politik, vilket jag hoppas att du har gjort.
Herr ålderspresident! Det är viktigt att komma ihåg att vi under de åtta år som Alliansen regerade genomgick en av de tuffaste finanskriserna i modern tid. Om man jämför sysselsättningsgraden 2006 med den i dag ser man att det är 300 000 fler i arbete. Frågan är vad som skulle ha hänt om vi inte hade gjort de reformer vi gjorde 2006 och framåt.Det som gör mig bekymrad är att det i motionen, och enligt det som regeringen aviserat, medges att den politik man tänker föra kommer att ha negativ påverkan på sysselsättning och ekonomi. Det gör mig bekymrad, och jag vill därför fråga Anna-Caren Sätherberg ytterligare en gång hur man tänkt öka sysselsättningsgraden och få fler människor i arbete. Tänker man fortsätta med den aviserade politiken där man medger att den kommer att ha en negativ inverkan på sysselsättningsgraden, eller tänker man sig helt enkelt andra åtgärder?
Herr ålderspresident! Tack för frågan, Said! Jag tror att du får slå upp den sidan där det står om negativ effekt. Den här debatten har jag från och till haft i kammaren, och jag har alltid samma svar, att det är en svag positiv effekt. Det är alltså ingen negativ effekt.Det handlar om skogsindustrin, det gröna guldet, om life science, om klimatinnovationer. Jag tror att Sverige har en mängd möjligheter, och då menar jag hela Sverige, men då måste det också synas i till exempel infrastruktursatsningar som Norrbotniabanan. Vi måste nå hela Sverige. Sverige är ett avlångt land, och varor och tjänster ska ut i landet.Vi är en kunskapsintensiv nation, men vi behöver komma upp ett snäpp.

Herr ålderspresident! Vi har hela förmiddagen i dag debatterat näringspolitik med utgångspunkt från de motioner som kommit till näringsutskottet för behandling. En aktiv näringspolitik som omfattar hela landet är en nödvändighet för att komma ur den höga arbetslöshet som grasserar i vårt land. Vi ser hur människor i bland annat Katrineholm, Karlskrona, Kumla och Borås drabbas av Ericssons varsel och människor i Lund av det varsel som Sony Mobile har lagt. Utöver detta visar statistiken att det finns en redan existerande arbetslöshet.Vi vill utveckla näringslivsklimatet och ge nya företag möjlighet att komma igång med hjälp av bättre tillgång till riskkapital, i synnerhet i företagens initiala skede. För att göra det statliga riskkapitalet mer tillgängligt bör det därför vara effektivt, lättförståeligt och marknadskompletterande. Vi får heller inte glömma dem som redan är etablerade. De måste ges möjlighet att växa för att på så sätt öka tillgången till arbetstillfällen och därmed ge fler chansen till nytt jobb.En annan viktig faktor för företagens möjlighet att etablera sig och utvecklas är tillgången på personer med rätt utbildning. Det räcker inte med att det finns människor som är tillgängliga att söka jobb. Vi måste också se till att det finns möjligheter för människor som står mellan två jobb att vidareutbilda sig och skaffa sig en helt ny utbildning för att vara anställbara. Utbildning är därför en av nycklarna till att öka sysselsättningen. En del av alla dem som hamnar i arbetslöshet har kanske en längtan att starta eget. Då måste det finnas möjlighet för dem att ta det steget och få råd och stöd en bit in i uppbyggnadsskedet. Det tar flera år innan ett företag bär sig.Det är oerhört viktigt att de regler som företagen omfattas av är enkla och ändamålsenliga så att den administration som krävs för att följa regelverken hålls till ett minimum, detta för att fler ska vilja och våga starta eget och för att göra det enklare att driva företag. Syftet med regelförenklingsarbetet är att bidra till sysselsättningen och tillväxten. För att det ska kunna ske bör regelförenklingsarbetet utgå från de mindre företagens behov. Att förenkla för företagen är viktigt också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.Herr ålderspresident! Turismen är den del av näringslivet som har en stor del av sin verksamhet i de regioner som ligger utanför storstadsregionerna, och turismen har därför en viktig roll som motor i lokalsamhällena. Jag vill se en ökad satsning på inhemsk turism - naturturism, fisketurism och ekoturism. Landets företag inom naturturism omsätter 3,6 miljarder kronor. Det visar den nationella kartläggningen av de företag som helt eller delvis lever på turism med inriktning på naturupplevelser. Vart tredje företag bedömer att det är i en tillväxtfas. Guidade aktiviteter i naturen och boende anses vara de viktigaste affärsverksamheterna, medan fiske, kajak och kanotpaddling och kanske även forsränning är de viktigaste friluftsaktiviteterna som erbjuds. Det säger Peter Fredman, professor vid turismforskningsinstitutet Etour vid Mittuniversitetet. Han har genomfört undersökningen tillsammans med doktoranden Lusine Margaryan.Naturen har mycket att erbjuda, och det är av stor vikt att vi tar hand om och vårdar den på ett ansvarsfullt sätt. En naturtillgång som vi har gott om är skogen. Skogen spelar en betydande roll för många näringar. Jag vill här lyfta fram en som jag tycker bör få större uppmärksamhet än andra. Jag tänker på husbyggen i trä, närmare bestämt hyreshus. All tillverkning av hyreshus i trä ger stora vinster för både människor och miljö. Många stora projekt inom byggsektorn är satta i verket i städer som Skellefteå, Borås och Växjö.Vi vill modernisera skogsindustrin. Svenska skogsråvaror kan förädlas till alltmer värdeskapande produkter, såsom råmaterial till biokemiföretag, fiber till textilindustrin och mer trä i byggnader. Naturligtvis vill vi att skogsråvaran även används som förnybart drivmedel i våra bilar och lastbilar. Samtidigt får vi inte glömma att skogsbruket måste bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt.
Fru talman! Genomgående för det som Elisabet Knutsson tar upp är transporterna. Hon talar om olika branscher och om olika delar av landet, och genomgående i det som sägs är behovet av transporter. Det gäller transport av gods och transport av människor som ska ta sig till och från arbetsplatsen.Min erfarenhet efter att ha talat med företag är att de tittar på olika transportmöjligheter. Normalt är det kanske en kombination av lastbil och tåg för att få godset till Göteborgs hamn där det läggs på en båt och körs ut i världen. Just transporterna är helt avgörande för ett handelsberoende land som Sverige. Om hälften av vår ekonomi är kopplad till import och export kan transporterna och infrastrukturen kanske ses som blodomloppet.Därför vill jag, fru talman, ställa en ganska konkret fråga till Elisabet Knutsson. De senaste åren har man gjort försök med längre och tyngre lastbilsekipage. Inom skogsindustrin, som Elisabet Knutsson tog upp, har man haft ett projekt kallat ETT, En Trave Till, där man på samma lastbilsekipage har kunnat få med fler trästockar.Man har i den typen av undersökningar visat att man i dessa försök kunnat minska utsläppen av växthusgaser med ungefär 25 procent. Man har minskat bränsleförbrukningen för dem som kör transporterna, så att det blir billigare för företagen och därigenom för de kunder som beställer transporterna. En annan viktig sak är att man i försöken har kunnat konstatera att detta inte ökar slitaget på vägarna.Vi pratar om en reform som är framtagen och ligger färdig för genomförande i Regeringskansliet. Den skulle minska miljöbelastningen och samtidigt säkra konkurrenskraften och ekonomin för svenska företag. Jag vill fråga Elisabet Knutsson, fru talman: Varför vill inte Miljöpartiet genomföra en sådan klockren reform, som skulle gynna både miljö och ekonomi för svenskt näringsliv?
Fru talman! Jag tackar Lars Hjälmered för frågan.När man kommer som ny regering ligger det säkert väldigt mycket i byrålådorna som är klart och färdigt, som den gamla regeringen ser det.

Det vi gör nu är att titta igenom den totala transportsektorn för att se hur vi ska gå till väga i fortsättningen. Man kan inte bara som en quick fix säga att man tar det och att det ser bra ut för att efteråt komma underfund med att det kanske inte var så bra och att man nog får ta ett steg tillbaka. Detta har vi sett tidigare, och vi vill inte hamna i den fällan.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT NäringspolitikFru talman! Alldeles övergripande tror jag att vi är helt överens om hur viktigt det är med transporter, till exempel när vi ska åka till och från ett arbete eller när ett företag ska få gods till sin fabrik eller färdiga saker ut till sina kunder. Då är det kombinationen av olika transportslag som är nyckeln. Ibland är det tåg, ibland lastbil, ibland båt, ibland flyg. Man måste få kombinationen att funka. Det är klart att det finns många delar i detta.Men jag kan också konstatera att vi här har ett väldigt konkret och handfast förslag. Man har haft ett försök inom skogsindustrin. Branschen säger att man genom att införa detta skulle förbättra konkurrenskraften för den viktiga skogsindustrin stadigt, minska utsläppen av växthusgaser och förbättra ekonomin för företag som levererar olika typer av produkter ut på internationella marknader. Jag har svårt att se vilka hindren och svårigheterna skulle vara.Ett annat exempel är företaget Jula, som har sitt centrallager i Skara. De kör tåg till Skövde. Från Skövde till Skara kör man 32 meter långa lastbilar. Det är ganska detaljerat.

Vad har Miljöpartiet emot att göra en miljöbesparing genom den här typen av åtgärder och samtidigt stärka konkurrenskraften för viktiga svenska företag? Vad är egentligen problemet?
Fru talman! Det är inte alls säkert att det finns något problem i sig. Men man måste titta på helheten. Innan man har tittat på helheten kan man inte lämna några besked.

Fru talman! Den svenska besöksnäringen sysselsätter mer än 50 000 ungdomar i åldern 15-26 år. Det är en siffra som enligt branschorganisationen Visita har ökat med ungefär 10 000 sedan arbetsgivaravgiften för ungdomar sänktes 2007. Förra året skapades 5 000 heltidsjobb inom besöksnäringen. Många utrikesfödda och ungdomar får sina första jobb på restauranger, hotell, skidanläggningar, campingplatser och så vidare. Många av jobben är ganska enkla och fungerar därför också som entrébiljetter in på arbetsmarknaden.De här företagen har ganska små marginaler. En stor del av deras kostnader står lönerna för. Det tror jag att Elisabet Knutsson vet; hon har drivit företag själv. Regeringens genomförande av höjda arbetsgivaravgifter för unga kommer att tvinga många företag att säga upp personal och dra ned på nyanställningar. Är det detta Miljöpartiet vill, Elisabet Knutsson?
Fru talman! Jag tackar Helena Lindahl för frågan.Det här är en rätt så känslomässig fråga. Man kan säga att det är synd om de företag som kommer att mista arbetsgivaravgiftssänkningen. Det tycker jag med. Visst är det så. Men när man sitter och ska handha statens pengar för att få ungdomar i arbete kan man tyvärr inte titta bara på de arbeten som skapas i dessa företag, när man ser att kostnaden per arbete är så hög för staten. Om det är arbetslösheten för ungdomar man vill sänka måste man göra andra intryck, så att säga.Företagen säger att de saknar människor med rätt utbildning. När vi var hos Teknikföretagen och hälsade på för ett par månader sedan sa de att det finns många ungdomar och andra personer som är arbetslösa men saknar rätt utbildning. De går till och med själva in på universitet och gymnasier och lägger pengar för att öka möjligheten att få rätt utbildning till ungdomarna. Det är där vi måste lägga huvuddelen av pengarna.
Fru talman! Jag skulle nog vilja vända mig mot Elisabet Knutssons påstående att de sänkta arbetsgivaravgifterna enbart är till för att ge företag lägre kostnader. Den här åtgärden kom till på grund av den höga ungdomsarbetslösheten. Ungdomar står väldigt långt från arbetsmarknaden.

Och det är precis det vi i Alliansen gör. Men regeringen vill ta bort sänkningen.I stället vill ni tillsammans med Socialdemokraterna tvinga in tusentals arbetslösa under 26 år i så kallade traineejobb inom vård, fritis och omsorg. Är det verkligen så att alla ungdomar vill jobba inom de här sektorerna? Har ni frågat de anställda om de har tid och möjlighet att ta emot de här ungdomarna på ett bra sätt?Dessutom tycker jag att detta är lite orättvist. Jag tror knappast att alla ungdomar som tvingas in i dessa tre olika sektorer är intresserade av att vara just där. Det är rätt orättvist mot både elever och brukare. För mig känns det här i ärlighetens namn mer som ännu ett socialistiskt experiment. Ungdomar har det nog svårt som de redan har det på arbetsmarknaden. Varför inte göra det enklare för fler branscher att öppna sina dörrar? Varför inte uppmuntra företagen att anställa unga genom att i stället sänka avgifterna ännu mer?
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT NäringspolitikTraineejobben är viktiga. Man har sett att den typen av insats för ungdomar har fungerat i andra länder, och det kan säkert också fungera i Sverige. Att sänka avgifterna ännu mer är att ta bort dem från utbildningen. Så ser jag det.Ungdomar behöver få en chans till en bra utbildning.

Fru talman! Jobb skapas som bekant av företag som startar, växer och därmed anställer. Det skapar också grunden för fler jobb i offentlig sektor. Det var därför som alliansregeringen gjorde det mer lönsamt att driva företag och minskade krångel för företagare och entreprenörer.Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När vi är många som hjälps åt att skapa mer resurser till det som är gemensamt blir Sverige också ett bättre land. På så sätt skapar vi förutsättningar för ett mer jämlikt och jämställt samhälle, och det stärker också sammanhållningen i Sverige.Sverige rankas högt i internationella jämförelser när det gäller företagsklimatet. Men vi kan fortfarande bli bättre. Därför måste vi använda oss av de resurser som vi har på ett bättre sätt. För att kunna konkurrera på den globala marknaden behöver vi också förbättra villkoren för företagsamhet och entreprenörskap.Fru talman! Det har hittills i dag inte talats om den blå tillväxten. Den blå tillväxten är vattnet, våra vattendrag, sjöar och hav. Det är helt enkelt en unik, fantastisk resurs för Sverige. För näringspolitiken gäller det att se vattnet som så mycket mer än bara färdvägar eller något vackert att se på eller att bada i.I den maritima sektorn finns en stor potential för växande företag och nya jobb. Sverige behöver en maritim strategi med fokus på nya affärsmöjligheter och därmed nya jobb i hela landet. I en sådan ingår alla näringar som har en koppling till haven och kustområdena liksom våra sjöar och vattendrag.En förutsättning för blå tillväxt är att de aktuella branscherna utvecklas på ett hållbart sätt så att havet som resurs inte äventyras. Sverige har en av de allra längsta kusterna i EU och många attraktiva kust och skärgårdsområden med många goda möjligheter till ökad turism och ett aktivt friluftsliv.Sverige har en lång tradition och en gedigen kompetens inom sjösäkerhet och marinteknik. Våra havsforskningslaboratorier och forskningsfartyg bidrar till viktig forskning om våra maritima resurser. Sverige ligger långt fram inom miljö och energiteknikområdet. Där är vi kända för vårt innovativa näringsliv med havsbaserad vindkraft och vågenergi.Fru talman! Dessa styrkor måste vi ta till vara. De måste också användas på bästa möjliga sätt. För det behövs en maritim strategi för Sverige som kan ge en bättre samordning mellan olika sektorer. Den kan också synliggöra och bygga vidare på styrkorna och i förlängningen också bidra till att skapa fler jobb, förbättra havsmiljön och öka tillväxten i hela landet.Alliansregeringen tog år 2013 ett samlat grepp för att stärka den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Det var första gången som en regering tog fram en handlingsplan för det ändamålet. Man såg också sjöfarten inte bara som ett transportslag utan som en näring.Handlingsplanen innehöll en lång rad åtgärder och insatser som under året också genomfördes vartefter. Som en del av den handlingsplanen efterlystes samtidigt ett bredare perspektiv. Det handlar om att branscher som är starkt kopplade till sjöfartsnäringen men också andra näringar som besöksnäringen, hälsa och rekreation, marin livslivsmedelsproduktion och energisektor också ska få ljuset på sig. Det är viktigt att tydliggöra arbetet med svensk havspolitik och hur den ska kunna bidra till att skapa tillväxt, välfärd och också god havsmiljö.Fru talman! På samma sätt som handlingsplanen för stärkt konkurrenskraft för svensk sjöfart bör den maritima strategin ta sikte på konkreta och operativa åtgärder. Det bör handla om insatser som utvecklar och skapar bättre förutsättningar för företag inom de maritima näringarna men samtidigt säkerställer och bevarar våra havs och kustområden.Hittills har regeringen inte nämnt någonting om ambitioner för den blå näringen och den blå tillväxten. Är tystnaden möjligen lugnet före stormen, eller är man upptagen med interna slitningar och konflikter med omvärlden?I de samtal som alliansregeringen förde med branschföreträdare identifierade man några handlingslinjer för en maritim strategi. Det var effektiv planering, funktionella regelverk, enkla tillståndsprocesser, god kunskap om havet men också rätt forskning och kompetens för näringarna.Fru talman!

Med hänvisning till detta yrkar jag bifall till reservationerna 2, 5 och 8.

Fru talman! Viljan till arbete är Sveriges största tillgång. Arbete ger inkomst och utveckling för den enskilde samtidigt som det bygger samhället starkt och skapar grunden för vår gemensamma välfärd. Ökad samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och universitet kan bidra till utvecklingen av nya varor, tjänster och produktionslösningar som bygger Sverige starkt och konkurrenskraftigt och skapar nya jobb. Det är viktigt för ett litet land i en globaliserad värld.Globaliseringen innebär att ekonomierna i världens länder blir alltmer sammanflätade. För ett litet exportberoende land som Sverige skapar det enorma möjligheter. Exporten är en grundbult i vår ekonomi och skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. För att nå den lägsta arbetslösheten i EU till år 2020 spelar Sveriges export av varor och tjänster en nyckelroll.I dag uppgår Sveriges export till nästan hälften av bnp. Jag kommer från Västmanland, som är Sveriges mest exportintensiva län. Under 2014 exporterade Västmanland varor för över 41 miljarder kronor framför allt inom den högteknologiska tillverkningsindustrin och styrkeområdena automation, energi och järnväg.En stor andel av varorna som produceras i Västmanland går på export. Sett till allt som produceras i länet står varuexporten för mer än hälften. Även fördelat per invånare är varuexporten i Västmanland mycket stark. Förra året exporterade varje västmanlänning varor för 156 000 kronor. Det är mest de stora företagen i Västmanland som står för den stora delen av exporten.En stor utmaning är att få fler små och medelstora företag att exportera. Möjligheterna är stora, men det krävs insatser. Tack vare den tekniska utvecklingen och internationaliseringen kan även ett litet företag med rätt produkt sälja sin vara eller tjänst på den internationella marknaden.Eftersom många av de nya jobben kommer i små och medelstora företag är det oerhört viktigt att de också ökar sin export. Studier pekar på att små och medelstora företag som börjar exportera också ökar antalet anställda.Det finns en rad statliga aktörer som på olika sätt arbetar med att stärka företags internationalisering och exportförutsättningar. Men det är viktigt att dessa aktörer agerar mycket mer samordnat än de gör i dag. Flera undersökningar visar att många företag inte vet vart man ska vända sig för att påbörja en internationalisering.Vi i regeringen vill underlätta genom att utveckla en dörr in till olika typer av rådgivning, information och finansiellt stöd. Vi vill ha regionala exportcenter. Till de regionala exportcentren kan företagen vända sig för att ta del av ett samlat utbud av insatser och få rådgivning och information om det som rör företagens exportplaner och internationalisering.Jag var tvungen att kika här för att se om det är några repliker på gång så att jag vet om jag ska drämma till nu eller senare. Nej, jag skojar bara, men ett tips är att man skulle kunna se det här i talarstolen.Avslutningsvis, fru talman: Regeringen har nu påbörjat arbetet med en ny exportstrategi som utformas tillsammans med landets företagare och andra aktörer. Regeringen har bjudit in och kommer att bjuda in företrädare för näringslivets olika delar för att ta fram den exportstrategi som ska fungera som den vitamininjektion som den svenska exporten så väl behöver.

Fru talman! Anna Wallén sa tidigt i sitt anförande någonting i stil med att viljan att arbeta är en av våra största tillgångar. Och så är det verkligen.Vi kan också konstatera att en stor utmaning för vårt samhälle är demografin och den demografiska utvecklingen. Man brukar ibland säga att en person som föds i dag kanske kommer att leva tills han eller hon är 100 år. Det är egentligen alldeles fantastiskt! Men med detta kommer ett antal utmaningar när det gäller hur vi ska klara finansieringen av viktig välfärdsverksamhet - hur vi ska få fler människor i arbete och fler som är med och bidrar.En av de saker som vi har funderat på mycket från mitt parti och kollegerna i Alliansen är helt enkelt att få fler äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden. Reinfeldt sa någon gång att man skulle jobba tills man är 75 år. Det betyder inte att alla ska göra det. Men det finns egentligen en viktig underton i uttalandet: Det är klokt om man kan ställa om yrkeslivet. Det är klokt om man kan jobba ett tag till, något år till eller ett par år till - kanske på deltid. Vi ser också brett, inte minst på grund av att Alliansen valde att sänka skatten på äldre medarbetare, att det både var mer lönsamt för företag att anställa äldre efter 65 och mer lönsamt att stanna kvar som medarbetare och jobba ett tag till.Nu kan jag dock konstatera att Socialdemokraterna vill göra det mindre lönsamt för äldre människor att stanna kvar på arbetsmarknaden. Jag vill ställa en fråga till Anna Wallén. Om man nu anser att viljan att arbeta är en av våra största tillgångar - hur rimmar det med det förslag som så tydligt slår mot äldres möjligheter och just vilja att stanna kvar genom att kraftigt höja skatten på äldre medarbetare på arbetsmarknaden?
Fru talman! Jag tackar Lars Hjälmered för frågan. Vi har haft en alliansregering de senaste åtta åren. I september sa väljarna att de hade fått nog. De ville se någonting nytt. Det tycker jag känns väldigt spännande och utmanande.Man måste dock se på minnesstenen över alliansregeringen. Vi har 400 000 människor som är arbetslösa i dag. Trots massiva skattesänkningar som skulle vara lösningen på detta problem och få fler i arbete har man inte lyckats bekämpa den höga arbetslösheten med skattesänkningar.Sedan har vi ungdomsarbetslösheten, som är en skam för Sverige. Sverige ligger nästan sämst till i EU. Det finns många alliansföreträdare som säger att LAS är ett problem när det gäller att komma in på arbetsmarknaden för unga. Vi har inte hört mycket från talarstolen om vad Alliansen har för förslag för att bekämpa arbetslösheten.Nu talar man om att vi vill göra det dyrare att anställa dem som är äldre. Men målet måste vara att få in också alla nya på arbetsmarknaden. När ni då hänvisar till LAS som det största problemet tycker jag att det är märkligt.Jag skulle vilja fråga Lars Hjälmered: Vad har Alliansen, eller Moderaterna - som kanske är mer av ett eget parti i dag - för förslag förutom massiva skattesänkningar för att komma till rätta med de personer som är arbetslösa i dag? Det handlar om de unga som inte har ett jobb att gå till - de unga som inte kan starta ett liv.
Fru talman! Vi ser att demografin är en av våra riktigt stora utmaningar framåt, med allt det positiva det innebär. En människa som går i pension i dag, låt oss säga vid 65 år, kan leva i ett par decennier framåt med en aktiv ålderdom. Man kan resa, umgås med barnbarn eller vad det nu kan vara för någonting. Det är en alldeles fantastiskt utveckling. Men långsiktigt innebär det en stor utmaning för samhället och välfärdens finansiering.Jag skulle säga att slutsatsen för mig, och jag tror också för kollegerna i Alliansen, är att se till hur vi kan göra reformer som får fler äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden och arbeta längre. Jag tror att en del av svaret hamnar i pensionsuppgörelsen, där man får fundera på vilka regler det är som gäller i lagen om anställningsskydd, hur länge man har rätt att arbeta kvar och hur man med denna typ av system kan uppmuntra människor att stanna längre. Det handlar om att fundera mer på omställning. Vi hade från mitt parti nyligen förslag till exempel på att höja åldern till 60 år när det gäller rätten att ansöka om studiemedel via CSN. Det är ett svar bland flera för att kunna göra en omställning mitt i livet.Vi kommer också tillbaka till detta att det ska vara lönsamt att arbeta. I det fallet har vi infört en sänkning av löneskatten. Om ett företag anställer en ålderspensionär är det mycket mer lönsamt att ha kvar denna person. Likadant är det tydligt att man som medarbetare inte får ett utan till och med två jobbskatteavdrag när man fortsätter att jobba efter 65. Vi kan se i statistiken att det aldrig någonsin har jobbat så många äldre som det gör i dagsläget.Min slutsats är snarast att vi ska hålla fast vid den typ av reformer som främjar arbete och får fler äldre, duktiga personer att finnas kvar på arbetsplatsen. Inte sällan handlar det om att man kan fundera på att de kan hjälpa yngre medarbetare att komma in i arbetet. Om man har jobbat på ett bolag eller i en bransch kanske i decennier kan man fostra in nya kolleger i arbetet.
Fru talman! Det finns många äldre på arbetsmarknaden i dag som besitter en enorm kompetens, kunskap och erfarenhet som vi självklart måste ta till vara så att den inte bara försvinner. Vi har också många äldre som vill gå i pension. De vill använda den stora del av livet de har kvar till att göra andra saker än att arbeta.Vi socialdemokrater och miljöpartister i samarbetsregeringen har ett tydligt förslag när det handlar om en generationsväxling. Vi vill använda dem som är äldre och som har stor erfarenenhet och kompetens till att hjälpa yngre personer in på arbetsmarknaden. Det tror vi är ett jätteviktigt förslag, där man sätter ihop två och två. Man har äldre som med sin kompetens hjälper unga som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är en del av vad vi vill använda det vi får in genom att ta bort sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga.Lars Hjälmered svarade inte på min fråga. Vad vill ni göra med de misslyckade åtta år som alliansregeringen har bakom sig? Vi ser hur ungdomsarbetslösheten har ökat, att unga har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och att unga har svårt att flytta hemifrån. Vi har unga personer som bor hemma tills de är 30 år.Nu får inte jag ställa någon fråga, för det här är min sista replik. Jag har inte riktigt lärt mig att vi är i regeringsställning och att vi har den sista slutrepliken, och det ber jag om ursäkt för. Men jag och Lars Hjälmered kanske kan ta en diskussion om detta senare.

Fru talman! Tack, Anna Wallén, för att du tog upp handelsfrågorna! Det hör inte till vardagsmat i svensk politik att handeln är något politiskt kontroversiellt. Men det har det blivit på sistone. Det har mycket att göra med diskussionen om det transatlantiska handelsavtalet, som diskuterades i några replikskiften tidigare i dag.Det har också kommit upp, om än inte fullt så proaktivt, under de senaste veckorna med anledning av regeringens hantering av Mellanöstern och våra handelsförbindelser där. Det är bra att handelspolitiken kommer upp. Men det är inte bra att den kommer upp av den anledningen, på grund av att det råder oreda hos regeringen om hur handelspolitiken ska skötas.När regeringen nu ska ta fram en exportstrategi måste en av de viktiga punkterna bli att svara på hur regeringen ska kunna påverka mindre demokratiska länders möjligheter att utveckla mänskliga rättigheter om handeln uteblir - det ska bli intressant att höra. Det är faktiskt det som har varit signalen från Arabförbundet. Ett stort antal länder vänder sig emot Sverige, och regeringen kallar dessutom till ett krismöte med 40 företagsledare för att diskutera hur vi ska kunna klara av situationen.Hur kommer exportstrategin att påverkas av den turbulensen? Och hur ser Anna Wallén, som i egenskap av socialdemokrat är frihandelsvän, på att det i den samarbetsregering som man säger sig ha finns ett parti som inte alls är glada för att utveckla det transatlantiska handelsavtalet TTIP? Det är inte heller stödpartiet i riksdagen, Vänsterpartiet. Både Carl Schlyter och Jonas Sjöstedt är aktiva motståndare. Hur ska ni få ihop detta?
Fru talman! Jag vill tacka Hans Rothenberg för frågorna. Jag och Hans pratade i går om ett annat tillfälle då Hans var ensam i kammaren då frihandelsavtalet med Sydkorea skulle diskuteras. Det är kul att vi är lite fler i dag. Jag tycker också att det är roligt att handelsfrågorna har fått större utrymme i den svenska debatten.Hans Rothenberg antyder att det är oreda i den svenska regeringen. Vi håller på att ta fram en exportstrategi där vi kan peka ut olika tillväxtmarknader där det är viktigt att Sverige finns med och kan etablera sig på sikt. Vi i Sverige ser handel som ett viktigt verktyg för att kunna kämpa för demokrati i stater som kanske inte är särskilt demokratiska. Handeln har också en viktig funktion när det gäller att kunna lyfta fram brott mot mänskliga rättigheter. Och det är just det vi har använt den till.Det som den svenska regeringen har sagt nej till är att ha ett militärt samarbetsavtal med Saudiarabien. Vi tycker inte att det är rimligt. Vi vill gärna jobba med Saudiarabien och dess grannländer på andra sätt för att främja handel. Men vi kan inte fortsätta med att ha det militära avtal som vi har haft. Det finns också en stor majoritet i Sveriges riksdag för att bryta det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien. Moderaterna verkar vara ganska ensamma om att värna det.Det är klart att det här kan få konsekvenser för svenska relationer och svensk handel i regionen. Men vi tycker att mänskliga rättigheter på något sätt måste stå över de diskussionerna just nu. Den svenska regeringen gör allt för att reparera, utveckla och fortsätta ha de relationerna, som är så pass viktiga.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret.Det finns många olika röster om hur Sveriges handelspolitik ska utvecklas. Det finns protektionistiska strömningar. Det finns strömningar som säger att vi bara ska handla med vissa länder, utifrån vissa värderingar, och det finns strömningar som säger att vi ska handla med så många som möjligt eftersom handeln är världens universella språk. Det är med handel vi kan komma till tals med andra länder, som är mindre demokratiska, och sprida mänskliga rättigheter.Nu står vi i en beklaglig situation när Sverige genom en klantig hantering har sagt upp avtalet med Saudiarabien. Vi talar inte om innehållet i avtalet. Jag tror att vi är ganska överens om att den militära delen i det kanske inte var den absolut bästa. Men hanteringen av uppsägningen innebär att vi får Arabförbundet emot oss, och vi vet konsekvenserna av det från när Danmark hade motsvarande handelsproblem. Hanteringen är bedrövlig. Och jag undrar vem det är som sköter handelspolitiken i regeringen egentligen. Den förra regeringen hade en handelsminister och en näringsminister. I dag sköter näringsministern handelspolitiken på en tredjedels tid. Men samtidigt är utrikesministern inne och stökar till det i handelspolitiken och skapar de här situationerna. Och Miljöpartiet drar åt ett helt annat håll. Det är de indikationerna man får när man talar med personal på handelsenheten på UD.Det sägs att det råder enighet om att bryta avtalet. Men det beror på när. Stefan Löfven har i olika sammanhang sagt att det är viktigt att fortsätta med det militära samarbetsavtalet, men sedan någon vecka tillbaka är det mindre viktigt.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT NäringspolitikNär det gäller att den nya samarbetsregeringen inte har någon handelsminister ser vi handeln som oerhört viktig. Vi tycker därför att den ska vara en del av alla statsrådens portföljer. När man pratar om en viss bransch kanske ministern som är ute kan saluföra relationerna med Sverige. Vi tror att det är en rimlig väg att gå, att inte bara isolera frågan. Tidigare handelsministern, Ewa Björling, gjorde ett stort arbete och hade väldigt många resdagar. Men hon var ganska ensam. Vi vill bredda handelsfrågorna så att det blir viktigt för alla i regeringen att vara ute och marknadsföra Sverige.Anledningen till att Margot Wallström, vår utrikesminister, inte fick tala hos Arabförbundet sägs vara att hon har kallat Saudiarabien för medeltida i samband med att de har piskat en bloggare som hade använt sin yttrandefrihet. Yttrandefriheten tar vi här i Sverige för självklar. Ska vi vara tysta när sådana saker sker för att vi inte ska skada svensk ekonomi? Det finns ett pris för allt, och mänskliga rättigheter går inte att mäta i pengar.Jag vet att den förre utrikesministern, Carl Bildt, hade varit tyst. Moderaterna tycker att vi ska vara tysta. Men socialdemokrater och miljöpartister tycker inte att vi kan vara tysta när mänskliga rättigheter kränks.

Fru talman! Det är intressant att höra Anna Wallén tala, på många sätt. Hon talar om exportmöjligheter, om Västmanland - hennes valkrets - och om de tusentals kronor som varje västmanlänning kan generera i exportintäkter till Sverige. Jag vill gärna komma in på just det som Anna Wallén avslutade det förra replikskiftet med, mänskliga rättigheter.Jag är också av den åsikten att vi ska värna mänskliga rättigheter och vara en föregångare när det gäller att främja mänskliga rättigheter och demokrati i världen. Men detta har ett pris - i allra högsta grad. Kina har vi förmodligen ett antal avtal med. Det bedöms vara på det sättet att vissa fångar i Kina blir ofrivilliga organdonatorer. Vad tycker vi om det? Ska vi avsluta alla handelsförbindelser med Kina med anledning av det?Det finns ett antal länder där vi kan hitta saker som vi svenskar tycker är helt orimliga utifrån mänskliga rättigheter. Ska vi avsluta alla handelsavtal med alla? Jag har inget bra svar, men jag skickar gärna frågan vidare till Anna Wallén.Jag skickar också vidare frågan om exportmöjligheter för våra svenska företag när den svenska regeringen ger dubbla budskap. Vård och omsorg är inte något värt när det gäller företagande. Men ett samtidigt svek är att regeringen jobbar för att hitta ännu fler möjligheter att exportera just den goda svenska vården och omsorgen eftersom andra länder efterfrågar kunskap om detta, inte minst äldrevård.
Fru talman! Tack, Penilla Gunther! Det jag pratade om i replikskiftet med Hans Rothenberg, när det gällde det militära samarbetsavtal med Saudiarabien som jag sa att vi inte kan ha kvar, gäller inte andra handelsavtal. Vi har många andra civila samarbeten med Saudiarabien.Jag och regeringen är av den uppfattningen att vi ska handla med i princip alla länder så länge de inte finns på någon FN-sanktionslista. Vi handlar ju med länder som inte är demokratiska stater och där det händer saker. Men då ser vi handelsfrämjande som ett sätt att påverka.Vi tror därför att handelsfrämjande är oerhört viktigt för att kunna ha relationer med alla världens stater. Vi vill inte begränsa oss och säga att vi inte ska handla med vissa länder, så länge det inte finns någon FN-sanktion.Jag förstod inte riktigt Penilla Gunthers andra fråga om att vård och omsorg inte är någonting värt. Hon får gärna förtydliga den i nästa inlägg.
Fru talman! Det Anna Wallén framför här är ju jätteintressant. Jag hoppas att alla lyssnar noga, därför att handelsfrämjande kan i så fall ske till vilket pris som helst.

Swecare är det forum där akademi, offentligt och privat inom vård och omsorg jobbar tillsammans för att föra ut detta, och det har ett ganska högt exportvärde och intresse världen över.Men när den svenska regeringen bidrar till en osäkerhet för dessa företag finns det heller ingen anledning för dem att vara kvar i Sverige så att vi får en export. Så småningom kan vi snarare hamna i en situation där vi behöver en import av den här typen av tjänster. Då kommer vi också in på life science som hanterar medicinteknik och läkemedel inte minst. Hela denna sektor har ett otroligt stort exportvärde.
Fru talman!

Det jag säger är att vi måste finnas på plats och prata med länder, även om de begår brott mot mänskliga rättigheter, för att kunna förändra.Det handlar inte om att vi ska komma dit och blodtörstigt ta en massa pengar. Det är inte så vi ser på svensk handel, utan vi ser också möjligheter. Det finns till exempel olika typer av biståndsprojekt som Sida driver i Mellanafrika - hur kan vi bygga vidare på det och ta in svenska företag i den processen för att skapa ett mervärde i de länderna? Det tycker jag är viktigt.Jag glömde att kommentera en grej, och jag hoppas att jag får göra det innan vi avslutar här. I ett replikskifte med Hans Rothenberg sa man att regeringen nu ska bjuda in 40 företagare eftersom det är en diplomatisk kris, och hur ska den lösas?Det handlar inte alls om det. Det handlar om att vi har en ny samarbetsregering som vill prata med olika aktörer. Det är väl ytterst naturligt när något sådant här händer som har skapat en stor debatt i Sverige och världen att vi träffar företagare som finns verksamma i Mellanösternområdet för att föra en dialog och se hur vi kan jobba vidare.

Fru talman! Jag hade gärna velat begära replik på Anna Wallén, men jag hann inte innan tiden gått ut, och därför gör jag så här i stället.Då har jag en fråga till Anna Wallén angående Västsahara. Ni, liksom Vänsterpartiet och Miljöpartiet, hade ett vallöfte om att erkänna Västsahara. Nu vill inte Stefan Löfven stöta sig med Marocko - ytterligare en medlem i Arabförbundet - utan säger att han inte ska erkänna Västsahara. Det var på nyheterna i dag.Om ni pratar om att göra skillnad för människors fri och rättigheter, varför struntar ni då i Västsaharas invånare? Ni erkänner Palestina och kritiserar Israel, men trots att ni tidigare stått upp för ett erkännande av Västsahara vänder ni nu kappan efter vinden och är tysta. Det kommer inget erkännande av Västsahara och ingen kritik av Marocko.Mänskliga rättigheter ska gå före handel. Var det det ni sa - i förra veckan?I detta anförande instämde Hans Rothenberg och Cecilie Tenfjord-Toftby .